Herr talman! Som framgår av näringsutskottets betänkande nr 51 rekommenderar utskottet riksdagen att följa regeringens förslag i budgetpropositionen att 63 milj.kr. skall beviljas för fortsatt betalning av SSAB:s räntor och amorteringar på statens skulder till Statsföretag AB samt att SSAB skall beviljas ett lån på 300 milj.kr. Det skulle innebära att man fullföljde de beslut som fattades i samband med bildandet av SSAB. Inga reservationer har avlämnats i detta avseende. I detta betänkande behandlar näringsutskottet också ett stort antal motioner, där man på olika och sinsemellan motsägande sätt vill påverka SSAB:s utveckling. Riksdagen beslöt för ett år sedan att begära en utvecklingsplan för SSAB, och ca 1 miljard kronor ställdes till SSAB:s förfogande för olika åtgärder i syfte att skapa nya arbetstillfällen i stället för de arbetstillfällen som försvann i och med strukturförändringarna. Det är viktigt att påpeka att de pengar som riksdagen härvidlag anslog inte automatiskt går till SSAB för verkställande. En sådan fjärrdirigering skulle vara klumpig och omöjlig ur alla synpunkter. SSAB -— det gäller såväl styrelsen och företagsledningen som de anställda där — måste självt fatta beslut och ta ansvar för besluten inom de ramar som görs upp av riksdag och regering. Det blir inga goda resultat om man tvingas genomföra åtgärder som man inte själv tror på. Men oppositionen — vpk och socialdemokraterna — vill tydligen fjärrdirigera och styra direkt från det här huset. De gigantiska och sammanhållna planer för hela gruvoch stålbranschen som man förordar skulle verkligen låsa människors handlande på ett destruktivt sätt. Genomgående bemöter därför utskottsmajoriteten, dvs. regeringspartierna, motionsförslagen genom att hänvisa till att SSAB delvis i samarbete med övriga företag inom branschen håller på att utveckla en plan, som regeringen i höst kommer att kommentera och komplettera i en proposition. Av den miljard som riksdagen ställt till förfogande för vissa investeringar har hittills bara 21,3 milj.kr. efterfrågats av SSAB. Dessa pengar är avsedda för Stråssa och Söderfors. Den utvecklingsplan som regeringen i höst alltså kommer att lägga fram bör också visa på hur resterande medel på bästa sätt kan användas, så att man därmed kan leva upp till riksdagens intentioner. Som industriministern ånyo påpekat i dag är en grundförutsättning för statens relationer till SSAB att de stålverk som inte lyder under det till stor del statligt understödda SSAB inte skadas av företagets åtgärder. Råvaruförsörjningen hotar att bli ett problem. En stor del av den mellansvenska malmmetallurgin håller på att läggas ned, och allt fler stålverk förlitar sig i stället på skrotet. Industriministern gav i dag en redovisning för hur de nya metoder som man går in för i sin tur kommer att medföra att skrotfallet blir mindre och att konkurrensen om skrotet kan bli synnerligen påtaglig och svår. När efterfrågan på stål i världen är liten kan man uppenbarligen importera skrot billigt, som då räcker till. Men, som industriministern också påpekade, under en högkonjunktur är risken stor för exportförbud när det gäller skrot. Priserna går då upp, och det blir mycket riskabelt att bygga en stor del av stålframställningen på skrot. Industriministern har, tycker jag, i dag kraftfullt markerat hur regeringen ser på detta. Man måste se till att frågan löses, så att inte råvaran blir en knapp resurs i vårt järnrika land. Det skulle vara ett hån mot våra traditioner. I det här avseendet är det extra känsligt för Mellansveriges del. Domnarvet har nämligen i SSAB:s strukturplan tänkts som ett centrum för den skrotbaserade metallurgin inom SSAB. Det är därför oerhört viktigt att man följer de beslut som riksdagen fattade i samband med SSAB:s bildande, så att SSAB - i det här fallet Domnarvet — inte konkurrerar ut de mellansvenska handelsstålsföretagen på marknaden. Utskottet har tittat mycket noga på detta och uttalat att regeringen när det gäller skrotförsörjningen bör tillkalla en utredning — självfallet då i samarbete med berörda företag. Man säger också att hithörande frågor har ett samband med utvecklingsplanen för SSAB och för de alternativa råjärnsmetoder som håller på att utvecklas och utvärderas. De nya processerna det gäller är ELRED, INRED och Plasmasmelt samt — skulle jag vilja tillägga, även om vi inte tagit upp det i det här sammanhanget utan förra året då vi behandlade frågan — den intressanta metod som utarbetas vid tekniska högskolan här i Stockholm. Genom denna metod kan man förutom stål också få fram den högvärdiga gasen metanol. Enligt utskottet är det angeläget att dessa processer, som f. n. är under utarbetande i Sverige, snabbt utvärderas och att regeringen verkligen kraftfullt ingriper för att se till att de medel som kommer att behövas för en sådan här vidareutveckling vid försöksanläggningarna ställs till förfogande. Utskottet framhåller vidare att utvärderingen av dessa metoder bör ske i snabb takt och att statliga insatser av betydande storleksordning kan visa sig motiverade. Man kan alltså tala om ett halvt löfte att de pengar som behövs härvidlag också skall ställas till förfogande. Metoderna är viktiga för framtiden. Tack vare dessa kan numera stålframställningen vara lönsam även utan den storskaliga tekniken. För ett litet land som Sverige med begränsade kapitalresurser — om man jämför med våra stora konkurrentländer — är det naturligtvis oerhört väsentligt att sådana metoder utarbetas som gör det möjligt att framställa stålet i mindre skala. Vidare får vi en mycket mer optimal användning av energin. Man kan ” alltså bättre ta vara på energin, så att det inte blir så mycket spillenergi som med de mycket gamla metoder som tillämpas i hela världen — masugnsmetoderna osv. Det är alltså väldigt viktigt för Sverige att dessa metoder får allt stöd och att vi vid valet av metod inte är för snåla utan utvecklar kanske inte bara en utan flera av metoderna. Om riksdagen följer utskottets förslag, förordar den en mycket positiv inställning till och en snabb utvärdering av dessa metoder. Frågor som gäller skrotförsörjningen och de nämnda metoderna, konkurrensen mellan SSAB och de andra handelsstålsföretagen men också specialstålverken kommer när det gäller råvaruförsörjningen i vårt land att genom regeringens försorg då finnas med i den utvecklingsplan som skall läggas fram i höst. Jag har gott hopp om att frågan skall få en bra lösning också när det gäller Mellansveriges framtida stålindustri. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i näringsutskottets betänkande nr 51 på samtliga punkter.

Herr talman! I industriministerns frånvaro får väl Birgitta Hambraeus försvara industriministerns fögderi. Hon säger att vi vill ha ramar för att fjärrdirigera stålindustrin. Men jag undrar vem det är som har fjärrdirigerat stålindustrin på sistone. En analys av den ekonomiska situationen i vårt land ger vid handen att det är sex eller kanske sju familjer som fjärrdirigerar och åstadkommer de förhållanden som vi har — och kanske de förhållanden som mötte Birgitta Hambraeus, när hon för något år sedan trodde att hon skulle kunna rädda malmmetallurgin vid Domnarvet. Förra året avlämnade hon själv en reservation, i vilken hon förordade att malmmetallurgin skulle få finnas kvar. Det finns krafter bland parterna i konsortialavtalet som i dag säger att man inte ens skall acceptera riksdagens erbjudande om en förlängning av driften i två år. Sådan fjärrdirigering måste det bli ett slut på. De folkvalda i riksdagen skall väl kunna lägga fram förslag till ramar för vår näringspolitik. Det är väl ett ganska rimligt krav — om man nu får ställa några krav på demokratin. Men då talar Birgitta Hambraeus om fjärrdirigering — helt i överensstämmelse med industriminister Åslings filosofi. Förhållandena är när det gäller skrottillgången desamma. Vem är det som fjärrdirigerar skrottillgången i dag? Ja, inte är det de arbetande eller de som drabbas av konsekvenserna av skrotutvecklingen. Med berått mod satsar SSAB på skrot i stället för att ta vara på malmen. Det finns alltså ingen samlad plan, utan SSAB:s ledning kan omdirigera verksamheten, så att man i större utsträckning går över till skrot trots att man skulle kunna satsa på malmen. Nu skall vi tydligen vänta på en utvecklingsplan från SSAB. Och vad jag förstår skall SSAB:s ledning, som har att fullfölja konsortialavtalet på lönsamhetens och affärsmässighetens grunder, fastställa denna utvecklingsplan — med ett avgörande inflytande från Stora Kopparberg och Gränges. Sedan skall industriministern den 28 maj förelägga riksdagen den planen så att vi får titta på den och kanske motionera med anledning av den, om vi inte är överens. Men sedan säger då utskottets majoritet: Enligt gällande bolagsordning är det företaget som bestämmer. Och så får vi sitta där med skeden i vacker hand. Vad är detta för något, Birgitta Hambraeus? Vad är det då värt att kämpa för malmmetallurgins bevarande, t.ex. i Domnarvet — som vi ändå gjort tillsammans? Hur skall vi få ett ELRED-verk till Domnarvet om vi inte i riksdagen kan fastställa några planer?

Herr talman! Näringsutskottets betänkanden 50 och 51 är av naturliga skäl av största intresse för oss som bor och lever i någon av våra gruveller stålorter. Men utvecklingen inom stålindustrin är givetvis inte en fråga som berör bara företagen och de anställda inom branschen. Stålindustrins betydelse för hela den svenska ekonomin gör att utvecklingen inom branschen i allra högsta grad är en angelägen fråga för hela samhället. Stålindustrins strukturfrågor är alltför stora för att företagen skall klara dem själva. Jag ser det därför som mycket allvarligt att näringsutskottets majoritet framhärdar i sin tro på att lösningen ligger i de självläkande krafterna — sedan man kryddat med planlösa bidrag från den borgerliga regeringen. Herr talman! Skall svensk stålindustri fortsätta att utvecklas i vårt land och därmed fortsätta att utgöra en viktig faktor i vår nations försörjning? Eller skall det mer och mer bli på det viset att svensk stålindustri krymper ihop och vårt land övergår till att importera allt det stål som vi behöver — trots våra egna naturtillgångar och trots våra tillgångar i det stora kunnande som de anställda inom stålindustrin representerar. Naturligtvis får inte det ske. Men utvecklingen hittills inger oro. I mitt hemlän, Västmanlands lön, där stålindustrin inom ett stort antal orter och kommuner har avgörande betydelse för s Isättningen, har 1970-talet bjudit på betydande problem för stålindustrin. Sammantaget har sysselsättningen inom stålindustrin mins at med drygt 1000 personer. I förrgår informerades de a illda inom Fagersta AB om att företaget ämnar ta upp MBL-förhandlingar kring ett förslag om en kraftig nedbantning av kolstålsverksamheten, innebärande att 250 sysselsättningstillfällen försvinner under det närmaste året, därav 135 arbetsplatser i Fagersta och de övriga 115 i Forsbacka. Jag tar för givet att regeringen har informerats om Fagersta AB:s planer på en nedskärning av kolstålsverksamheten. Därför vill jag fråga: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att nu undvika ytterligare bortfall av arbetstillfällen? Spännarhyttan, om vars öde vi hade en interpellationsdebatt här i kammaren den 18 april. I samma region ligger också Riddarhyttan med Bäckegruvan. Vad blir det kvar inom Fagerstaregionen om den här utvecklingen skall tillåtas fortsätta? De tre kommunerna inom Fagerstaregionen har genom strukturomvandlingen inom gruvoch stålindustrin drabbats mycket hårt. Deras sårbarhet är stor, och ytterligare nedskärningar kommer att få mycket svåra konsekvenser. kande 51, understryks bl.a. nödvändigheten av att specialstålsindustrins långsiktiga strukturproblem får en samlad lösning. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Jag vill sedan också helt kort beröra ännu en fråga som närmare bör studeras. Det gäller frågan om vi i fortsättningen har råd att avvara den malmbaserade råvaran till våra stålverk. Dvs. även om det i dag verkar som om företagsägarintressena satsar helt på den skrotbaserade råvaran så måste vi ställa oss frågan: Är det i förlängningen en samhällsekonomiskt klok åtgärd? Bör vi inte se upp nu, så att inte den malmbaserade råvaran försvagas och kanske helt försvinner? Även om det verkar som om en ny teknik finns bakom hörnet så bör man nog tänka sig för några gånger, för vi vet vad vi har. När det gäller den malmbaserade råvaran kan jag i dag konstatera att även utskottet allvarligt tar upp det spörsmålet. Utskottet hänvisar i dagens betänkande till det brev från några företagsledare som i vissa stycken föredrogs här i kammaren vid interpellationsdebatten den 18 april. Utskottet berör Spännarhyttan på ett positivt sätt, som faktiskt för mig inger en förhoppning om att vi kan räkna med fastare handgrepp från regeringens sida för att medverka till en positiv lösning. Som ett led i detta måste den arbetsgrupp ses som verkar under ledning av Jernkontorets fullmäktigeordförande Wilhelm Ekman. Världsmarknadsläget på skrotsidan bör verka som en uppväckande medicin för berörda parter. Herr talman! När man tar del av utskottets betänkande och de socialdemokratiska reservationer som återfinns där så ter det sig naturligt att åtminstone de borgerliga ledamöterna från stålortslänen ställer upp för de socialdemokratiska reservationerna, till vilka jag yrkar bifall.

Herr talman! I näringsutskottets betänkanden 1979/80:50 och 51 finns behandlade tre motioner, 711, 713 och 973, som några partikamrater tillsammans med mig avgivit. De här motionerna har en gemensam nämnare: de andas rädsla för utvecklingen inom basindustrierna i Bergslagen, nämligen gruvorna och stålverken. Det är en rädsla för den ovilja och det oförstånd som präglar handläggningen av den här typen av ärenden. I motion 713 beskrivs hur järnmalmsgruvorna avvecklas undan för undan. Antalet sysselsatta inom näringen minskas som en följd därav. I stålverk efter stålverk avvecklas den malmbaserade metallurgin och en övergång sker till skrotbaserad metallurgi, med alla de risker som det innebär både i fråga om tillgången på skrot och när det gäller priset på samma vara. En betydande brist på skrot befarar t.o.m. industriministern, enligt vad han sade här för en liten stund sedan. Han sade vidare att branschen skall ha ett kollektivt ansvar, men att varken industriministern eller utskottsmajoriteten bör lita för mycket på branschen. Birgitta Hambraeus sade nyss i talarstolen att hon ansåg detta vara en kraftig markering från industriministerns sida. Jag har nog en annan känsla för nyanser än vad Birgitta Hambraeus tycks ha i det här fallet. I Bergslagen finns också ett stort kunnande i fråga om tillverkning av maskiner och utrustning till gruvor och stålverk, ett kunnande som nu är på väg att ”städas bort”. Det sagda är i yttersta korthet bakgrunden till kravet på en omedelbar översyn och redovisning av möjligheterna till stödjande åtgärder för gruvhanteringens framtida utveckling, varvid särskild hänsyn skall tas till situationen vid gruvfälten i Mellansverige. Utskottsmajoriteten säger sig fästa stor vikt vid att problemen för den mellansvenska gruvindustrin, särskilt järnmalmsgruvorna, kan få en snabb lösning. Ändå är man inte beredd att uppmana regeringen att lägga fram förslag till åtgärder! Motion 711 berör de åtgärder som vi anser behövliga efter det att SSAB:s strukturplan så småningom har lett till resultat. Riksdagen fattade ju ett beslut på underlag av proposition 1978 79:43. I propositionen hade man tagit viss hänsyn till generaldirektör Bertil Rehnbergs utredning, där denne bl.a. anförde att den gällande strukturplanen skulle få mycket allvarliga konsekvenser, särskilt för gruvnäringen inom området. Det gäller alltså Ludvika kommun. Bertil Rehnberg föreslog ett lån till Dala Invest AB att utbetalas i fem delar med början 1979. I propositionen, som jag nyss nämnt, delade departementschefen den av Rehnberg framförda uppfattningen att särskilda medel borde utgå för att stärka näringslivet inom området. Det är alltså Borlänge-Ludvika det gäller. Han ansåg emellertid att medlen till Dala Invest borde slussas via utvecklingsfonden i Kopparbergs län. Det blev också riksdagens beslut. Årets budgetproposition upptar inte några medel för stöd till Dala Invest. Det är det som vi har sökt rätta till genom vårt motionsyrkande. Utskottsmajoriteten anför att frågan om ytterligare medel för bolaget avses bli prövad av regeringen i samband med dess ställningstagande till förslaget om utvecklingsplan för SSAB, som skall komma någon gång efter den 28 maj. Därmed avstyrker man motionen. Det är en svag formulering. Att det medför svårigheter bl.a. i Dala Invest tycks man förbise. — Det är naturligt att vi motionärer inte kan finna oss i detta. Under tiden har ju det hänt som vi anför i den tredje motionen, nr 973, som jag nämnde inledningsvis, nämligen att SSAB genom styrelsebeslut avser att frångå den strukturplan för företagets utveckling som företagsledningen själv utarbetade i början av 1979 och som riksdagen den 23 maj 1979 med några mindre ändringar antog som grund för företagets framtida utveckling. Där är vårt motionskrav att riksdagen begär att regeringen tillser att SSAB:s ledning följer den antagna strukturplanen. Vi följer alltså upp vad facken efter stor vånda accepterat och vad riksdagen beslutat. Det är inte att undra på att fackens representanter känner sig grundlurade om SSAB inte följer strukturplanen. Fackets bedömning av sysselsättningssituationen vid Domnarvet är att det kommer att försvinna 1 400 arbetstillfällen fram till 1982 — inte 500, som strukturplanen anger. Det är minst sagt förvånande att utskottsmajoriteten inte tycks ha någon känsla för vad som händer med våra gamla näringar i Bergslagen. Det är därför vi känner stark oro. Men oron finns också inför det faktum att vad som nu raseras av yrkeskunnande kan det ta lång tid att ersätta — om det någonsin låter sig ersättas. Det gäller ändå näringar som genom årtionden tillfört vårt land så stora exportinkomster. Vi vill från socialdemokratiskt håll gå till attack just med anledning av denna oro. Om man nu vill nonchalera socialdemokratiska motionärer borde man väl i alla fall kunna lyssna på vad arbetsmarknadsstyrelsens chef sagt i sin egenskap av utredare av alla hithörande problem. Herr talman! De motioner jag i korthet omnämnt är behandlade i näringsutskottets betänkanden 1979 80:51 reservationerna 2 och 4. Jag yrkar bifall till dessa reservationer samt bifall till de övriga socialdemokratiska reservationerna i de betänkanden som vi nu debatterar.

Herr talman! Min motion 1979/80:705 med förslag till ändring av bl.a. gruvlagen har farit mycket illa i näringsutskottet. Till stor del beror det på att oturen velat att den skulle hamna ihop med ett par propositioner som har samband med krisen i vår tunga gruvdrift, som f. n. har stora svårigheter. Ett kinesiskt ordspråk lär säga att man inte skall köra omkring med järnkrukor och lerkrukor i samma låda, för då blir det bara skärvor av krukorna. Just det har skett med min motion. Som tur var hade jag yrkanden i min motion, vilka inte gick att missförstå, och utskottet har alltså inte kunnat undgå att återge dem rätt. Annars hade innehållet i min motion blivit helt osynligt i utskottsbetänkandet. Förutom yrkandena återges där ett påstående, att jag vänder mig emot stordrift i gruvindustrin, vilket är oriktigt återgivet, eftersom jag bara talar om möjligheten för stora företag att driva små gruvor. Vidare har man passat på att ge ett litet nålstick när det gäller de tankegångar som vi inom centern söker popularisera genom att använda etiketten ”lokalsamhället”. — Jag har faktiskt fått sakkunnigare, mer intresserade och framför allt mer djupgående recensioner i pressen, som har visat stort och oväntat intresse för min motion. Varje land bör hålla på mycket med det som man är bra på. USA har massproduktion som specialitet, medan vi här i Sverige är duktigast på halvstor serietillverkning och halvstor industri, ofta uppväxt kring enstaka personer. Jag tycker att det är sannolikt att vi bör vara bra på smått och mellanstort bergsbruk också. Min motion går ut på att man skall sluta hindra företagande av den typen inom bergsbruksnäringen. Det vore skada om det inte kunde bli så. Det är ju ett faktum att bergsbruket inte går bra, och det är satt till diverse utredningar. Men hela tiden tänker man i samma gamla ärför vi har banor: gruvföretag måste absolut vara stora, och prospektering skall skötas av ett rikstäckande ämbetsverk, dvs. man föreskriver mer och mer av samma medicin trots att den visat sig verkningslös mot ålderssymtomen — för det är ålderssymtom det allra mesta som vi ser. Jag har i min motion pekat på de rent löjliga regler som gäller för gasfyndigheterna hemma i Östergötland. Man får inte lov att borra efter gas, men man får borra efter vatten, och råkar man då hitta den gas man har anledning tro finns där, så får man använda den för eget bruk, men man får inte lov att sälja den. Vad är det för dumheter vi håller på med? Bör vi inte sluta med det? Ju förr vi gör det, dess bättre. Det är onödigt att jag redogör för allt i min motion, för den finns ju redan i tryck. Men det vill jag säga, att det jag dragit fram i dagens ljus, det visar att vi är inne på fel väg. En detalj i sammanhanget bara: F. n. uppmanas allmänheten i Norrland att gå på mineraljakt, och om man hittar något intressant, så kan man få en belöning på ett par hundra kronor. — Kopparberget i Falun upptäcktes enligt sägnen av en bock som kom hem med kopparfärg på hornen. Man får väl tänka sig att även bocken fick belöning, en belöning som säkert var en lika dålig hittelön som den får som i dag hittar ett kopparberg t.ex. i övre Norrland. Vad är det för dumheter vi håller på med? Bör vi inte sluta också med det? Ju förr vi gör det, dess bättre. Vi som bestämmer tycks fungera ungefär som ett litet barn som ljuger och blir närmare utfrågat av sin mamma. För att historien skall gå ihop blir barnet tvunget att bättra på med den ena lögnen efter den andra. På samma sätt har vi hamnat i den situation vi har i bergsbruket. Man trodde att gruvdrift bara var att skotta upp fäderneslandet och sälja det per kubikmeter eller per ton. Men i själva verket säljer man arbete och organisation. Staten och några få storbolag har i dag monopol på företagande inom bergsbruket. Det är ingen stor nackdel när det gäller stora fyndigheter, men dessa intressenter duger helt enkelt inte till att sköta en liten fyndighet, en sådan som ger jobb åt kanske fem man och litet mer allsidigt näringsliv åt en jordbruksbygd. Vi ägnar oss åt att förhindra den sortens verksamhet. Varken staten eller storbolagen kan tjäna ett öre på det. Vad skall det då tjäna till? Svaret är givet: Vi har i praktiken en helt meningslös förbudslagstiftning. Fru talman! Utskottet framhåller att mineralpolitiska utredningen snart skall komma med ett betänkande, och det betänkandet lär nu ha kommit. De små fyndigheternas problem är väl knappast belysta där, men under den fortsatta behandlingen borde synpunkterna i min motion kunna få ett bättre utrymme. Även om min motion har avstyrkts av utskottet, så finns det all anledning att återkomma till den här frågan, för det finns ingenting som är så dumt som att förtvivla i politik.
Fru talman! Jag vill säga några ord med anledning av Marianne Karlssons anförande. Marianne Karlsson var ledsen över formuleringarna i utskottets betänkan de, men jag vill påpeka att hon bör skilja på dels vad utskottet har uttalat, dels vad som är redogörande text. Jag tror att det inte heller i den redogörande texten kan utläsas någon som helst avsikt att nedvärdera de intentioner som ligger bakom motionen. Huvudskälet till att motionen avstyrktes var ju att den mineralpolitiska utredningen har sysslat med de här frågorna. Säkert kommer det att med anledning av remissbehandlingen bli en debatt om gruvlagsfrågorna. De förslag som återfinns i motionen är emellertid ganska omfattande. Det är mycket komplicerat att göra så stora ändringar i gruvlagen, varför det erfordras ett mycket mycket omfattande utredningsarbete. Lagstiftningen inverkar ju i stor utsträckning på annan lagstiftning i samhället. Vi får väl avvakta remissinstansernas utlåtande om den mineralpolitiska utredningens betänkande. Då får vi se om det finns ett tillräckligt stort intresse för en grundlig omprövning av gruvlagen. När propositionen kommer finns det anledning att ta ställning till frågan.
Fru talman! Jag tackar för det positiva omdömet om motionen och får naturligtvis själv vara uppmärksam när det gäller utredningen, läsa den och själv försöka komma med förslag i överensstämmelse med motionens intentioner.

Fru talman! Så är det åter dags att behandla en stor och viktig del av det svenska näringslivet, den svenska stålindustrin. Det har nu gått några år sedan Svenskt Stål AB bildades, men förhoppningarna att i det nuvarande politiska läget genom SSAB kunna skapa en slagkraftig grund för svensk stålindustri är inte lika stora som vid företagets bildande. Den strukturplan som antogs efter långa förhandlingar med de fackliga organisationerna och som skulle bilda grunden för företagets utveckling ses alltmer som en urvattnad produkt utan klar framtidsinriktning. De anställda har verkligen ställt upp för att åstadkomma den nödvändiga struktureringen av den svenska handelsstålsindustrin. De har trott på SSAB:s strukturplan och arbetat för att förverkliga den, inte minst i vad gäller planens negativa del, som medfört personalinskränkningar och anställningsstopp. Självfallet har dessa uppoffringar gjorts i tron att även strukturplanens positiva del skulle genomföras, den som förutsätter kraftfulla offensiva investeringar och som ger SSAB en vettig chans att utvecklas. Tyvärr har så inte blivit fallet. Den svenska handelsstålsindustrins svaga konkurrenskraft tycks bestå, och importandelen av handelsstål har inte minskat. Den antagna strukturplanen förutsätter ett ömsesidigt produktutbyte mellan stålorterna Luleå, Oxelösund och Borlänge. Hitintills har planen genomförts på ett ryckigt sätt, som har ökat misstron bland de anställda. Ett bra exempel på detta är utvecklingen i Luleå. Där har produktionsanläggningarna nu anpassats till de inom företaget upprättade planerna i de delar som förutsätter nedläggningar och överföringar av produktionsutrustning till de andra stålorterna. Det gäller t.ex. nedläggning av sinterverket, av den skrotbaserade metallurgin, av gjuteriet, av bandverket, av armeringsstålstillverkningen m.m. Därutöver förutsätts nu också nedläggning av götverket och götgjutningen. Men det överförande till Luleå av produktionsutrustning som enligt strukturplanen skall ske har inte kommit till stånd. Det gäller t.ex. profilproduktionen, rälsproduktionen samt byggandet av ett nytt mediumverk. Dessa utvecklingsinvesteringar håller nu på att utredas bort. Liksom tidigare när det gällt satsningar på det län som har det absolut svåraste sysselsättningsläget i landet har det blivit rundgång i utredningsmaskineriet, och alla investeringar av betydelse för Luleå har nu stoppats. När det gäller profilproduktionen utreds nu möjligheten till ett profilbolag, och vad beträffar rälsproduktionen ifrågas om den över huvud taget skall vara kvar inom SSAB eller om den skall läggas ner. Det planerade mediumverket är också ett projekt som håller på att utredas bort. Det verket skulle i stort ersätta den produktion som finns inom SSAB i Luleå och Borlänge och producera 208 000 ton. I debatten kring det tilltänkta verket har alla möjliga och omöjliga argument använts för att stoppa verkets tillkomst. Antingen har verket varit för litet för att uppnå en s.k. driftekonomiskt optimal storlek eller så har det varit för stort och då framställts som ett starkt hot mot den befintliga mediumproduktionen utanför SSAB. Liksom många andra utvecklingsprojekt som föreslagits för SSAB i Luleå har detta mediumverk utmålats som en katastrofal satsning, som skulle utarma andra stålorters framtid och överlevnad. Det tragikomiska i den beskrivningen är att de borgerliga politiker som sett som sin huvuduppgift att stoppa denna investering i Luleå, i andra sammanhang talat varmt om decentralisering och solidaritet med de regioner som har den största arbetslösheten i landet. En viktig förutsättning för att klara SSAB:s utveckling är att de fackliga organisationerna ställer upp bakom den fortsatta struktureringen inom företaget. När det gäller Luleås del i det sammanhanget har man från Metalls sida medverkat i alla de negativa beslut som förutsätter neddragningar och nedläggningar, men nu tvingas man konstatera att alla löften som gjorts av den borgerliga regeringen och företagsledningen om nya investeringar inte uppfyllts. Detta har väckt en sådan misstro att man från den fackliga organisationen beslutat att inte medverka till ytterligare strukturåtgärder med de andra handelsstålverken förrän den interna struktureringen inom SSAB genomförts. Naturligtvis gynnas inte SSAB:s utveckling av sådana beslut inom de fackliga organisationerna, men huvudansvaret för ett sådant misstroende får den borgerliga regeringen ta på sig. Det går inte att ständigt uttrycka en positiv syn på branschens utveckling och tala varmt om ett metallurgiskt centrum i Luleå, om alla satsningar man vill göra, utan att konkret visa att alla vackra ord har en verklig innebörd. Mycket talar för att det utvecklingssteg som företaget nu är inne i kan bli avgörande för hela företagets fortsatta existens. Oviljan och oförmågan att fullfölja den antagna strukturplanen kan skapa sådana spänningar inom SSAB att krav på att bryta ut vissa enheter ur företaget kan resas och så småningom kan resultera i en allt större splittring av de olika produktionsenheterna. I en sådan utveckling skulle förmodligen den svenska stålindustrin få allt svårare att hävda sig gentemot den allt hårdare konkurrensen på stålmarknaden, och andelen av importerat stål skulle öka ytterligare. Efter att ha lyssnat till industriministerns anförande i dag kan jag bara konstatera, att regeringen inte aktivt kommer att medverka till att den antagna strukturplanen fullföljs. Herr Åsling talar om anpassning till marknaden och om branschens kollektiva ansvar. Jag kan inte tolka dessa uttalanden på annat sätt än att den nuvarande låtgåpolitiken inom stålbranschen skall få fortsätta och att den pågående industriella utarmningen av vårt nordligaste län påskyndas. Om vår svenska handelsstålsindustri skall klara en offensiv utveckling, måste den antagna strukturplanen följas också i de delar som förutsätter investeringar för Luleås del. Det är verkligen dags att strukturplanens löften nu infrias, och det krävs därför att de socialdemokratiska reservationerna vinner gehör i dagens riksdagsbeslut. Därmed skulle den negativa utvecklingen för Luleås del brytas och de nedslitna valsverken skulle rustas upp. Verket skulle kunna förädla sin produktion på ett betydligt bättre sätt än vad det gör i dag. Under de gångna åren har man från borgerligt håll gett många löften om satsningar på Norrbotten och järnverket i Luleå. Nu kan vi snart konstatera vad dessa löften egentligen är värda. Ett avslag på de socialdemokratiska kraven i partimotionen och i reservationerna innebär ett stort svek mot alla löften som getts från regeringens sida om utveckling i Norrbotten och om förädling av länets råvaror. Med andra ord skulle den borgerliga sabotagepolitiken mot landets mest utsatta län tillåtas fortsätta.

Fru talman! Jag skall inte gå in i någon större polemik mot Sten-Ove Sundström. Vi är ju de två ledamöter som är anställda i SSAB. Men några frågor är på sin plats på grund av dels motionen, nr 974, som Sten-Ove Sundström har varit med och väckt, dels de slutsatser man måste dra av Sten-Ove Sundströms inlägg. Såvitt jag förstår säger Sten-Ove Sundström rakt ut att den analys som vpk gjorde när SSAB bildades är riktig. Strukturplanen har inte genomförts. Vi hänvisade då till konsortialavtalet och hävdade att det kommer att finnas krafter som saboterar det. De personalplaner som var uppgjorda kritiserade vi omgående, och vi sade att de inte kommer att hålla på den grunden. Det visar sig att de inte håller i dag. Med anledning av de elva punkter som finns i motionen och beträffande vilka jag till större delen kan instämma i att de borde förverkligas, skulle jag också vilja höra en konsekvens — vilken politik skall genomföra dessa elva punkter? Kan man då, väldigt strikt, tro på SSAB:s strukturplan utan att förändra grundvalarna för en mer samhällsekonomisk politik? Skulle det inte nu vara dags att enhetligt lägga fast den politiken i stället för att strida för någonting som är näst intill Nils Åslings politik? Lyssnar man på Sten-Ove Sundströms medmotionär, Ingvar Svanberg, får man nästan intrycket att man omfamnar varandra i enighet om framtiden. Jag tycker det rimmar mycket illa med dels de krav som ställs i motionen, dels den analys som man gör beträffande Luleå. Jag anser att läget för Luleå är mycket allvarligt, där man i stort sett till sist bara kommer att få några hyttor kvar, om den här utvecklingen får fortsätta. Skall man få den förädling som Sten-Ove Sundström och vpk kämpar för, måste man ta någon konsekvens av politiken någon gång. Sten-Ove Sundström pekar på att det kan bli en väldig spricka i de fackliga organisationerna — vilket vi kan diskutera i annat sammanhang — men litet av den sprickan beror väl ändå på om Sten-Ove Sundström och hans parti kan dra några konsekvenser av utvecklingen i bl.a. SSAB, hittills och framöver. Det kan inte bara vara industriminister Åslings fel att utvecklingen blir sådan. Är det ändå inte någon kraft utöver industriminister Åsling, t.ex. storfinansintressena i Gränges, Electrolux och Stora Kopparberg, som är den verkliga boven som man borde gå till storms mot?

Fru talman! Först vill jag säga att det är glädjande att Lars-Ove Hagberg instämmer i vår motion och de elva punkter som finns i den. Det betyder också att han instämmer i de delar av strukturplanen som innebär att rälsproduktionen flyttas till Luleå och att ELRED-anläggningen bör komma till stånd i Luleå enligt strukturplanen. När det sedan gäller våra krav och våra motioner vill jag kortfattat säga att de socialdemokratiska motionerna i detta hänseende liksom i många andra är byggda på intim samverkan med de fackliga organisationerna. Det finns därför all anledning att hålla fast vid de krav som facket ställer, inte minst från Norrbotten, som jag själv representerar — och Metall i Luleå.
Fru talman! I vpk:s motioner ingår faktiskt — vilket Sten-Ove Sundström skulle ha vetat om han hade läst dem — krav på att man skall strukturera om och även kunna lägga rälsverket där, men även krav på en omläggning av hela SSAB:s politik, så att inte någon ort utarmas på någon annans bekostnad. Det är den politiken jag efterlyser, eftersom socialdemokraterna i sina elva motionspunkter har krav som jag tycker i stort sett är riktiga. Vi vill också att ELRED-verket en gång skall kunna uppföras i Luleå. Det står i vår motion, så det är inte någonting nytt. Men frågan är hur den här politiken skall kunna förverkligas. Skall man utarma de andra orterna eller inte? Detta är bilden. Jag tycker att vi borde vara överens här, så att herr Åsling och andra inte längre kan spela den här rollen — det är ju det som håller på att hända. Nu, på sluttampen, håller man på med det sista åtgärdsprogrammet för SSAB, varefter vi inte kan påverka mera. Jag ber därför Sten-Ove Sundström att titta noga på analysen och dra konsekvenserna av den. Gör man det, kommer man fram till slutsatsen att SSAB:s politik måste i grunden förändras. När vi kräver Björn Wahlströms avgång kräver vi därmed ett slut på den stålpolitiken. Jag vill också påminna om den beslutsordning i SSAB som många av Sten-Ove Sundströms vänner varit med om att bygga upp men som i dag är förödande.
Fru talman! Det är naturligtvis glädjande att Lars-Ove Hagberg har läst alla de elva punkterna i vår motion. Men om han dessutom ordentligt hade läst igenom vår partimotion och kanske också sett på våra reservationer i anslutning till det här ärendet, skulle han ha upptäckt att det i dem finns många viktiga förutsättningar för att på sikt kunna klara SSAB och få en vettig strukturering.

Fru talman! Betänkandet 1979/80:50 behandlar ett flertal motioner från vårt parti. Jag kommer att beröra tre av dessa. Gruvnäringen är en av våra basnäringar. Den baseras på en mycket viktig naturtillgång. Vår principiella grundsyn är att naturtillgångar bör tillhöra staten. Följden av detta har blivit att vi ställt krav på ett statligt övertagande av Bolidenbolaget. Av behandlingen i utskottet samt resultaten av tidigare omröstningar i kammaren kan man kanske dra den slutsatsen att vi skulle vara ensamma om att ställa detta krav. Så är ingalunda fallet. Jag vill erinra om att bl.a. Gruvindustriarbetareförbundet ställt sig bakom kravet på Bolidenbolagets förstatligande och utvecklandet av en statlig gruvsektor. Metalls avdelning 209 i Skelleftehamn har vid flera tillfällen uttalat sig för en nationalisering. Vi har alltså ett klart uttalat stöd för detta krav från de anställda och deras fackliga organisationer. Det är bara att beklaga att åtminstone utskottets socialdemokrater icke anser sig kunna stödja de krav som de anställda och deras fack ställer. Här tycks inte gälla vad Sten-Ove Sundström nyss sade i talarstolen om sambandet med de anställda. Självfallet stöds också detta krav av en mycket bred opinion utanför denna krets. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att de anställda och deras fack, liksom vårt parti, anser ett förstatligande nödvändigt. Vinstintresset har varit rättesnöret när det gällt planeringen av verksamheten. Under sämre konjunkturer har man lagt ner gruvor och dragit ner på sin verksamhet, vilket har drabbat de anställda och de kommuner som berörs. Detta har växlat med goda år då de anställda har kunnat notera stora vinster för företaget. Ja, man har även fått åse hur företagets egna chefer gjort mycket stora vinster genom att spekulera i egna aktier. Som ett exempel kan nämnas att 6 av de 25 personer i ledningen som har en sådan insyn att deras aktieaffärer registreras av bankinspektionen under 1979 köpt aktier, som stigit med sammanlagt över 3 milj.kr. i värde. Det här är naturligtvis en notering i marginalen i sådana här stora sammanhang, men det ger en fingervisning om vilket intresse som ligger till grund för besluten och företagets politik. Vårt parti kan självfallet inte acceptera förhållanden där vinstintresset är den drivande kraften. Den utveckling av näringen har icke skett som hade varit möjlig, om hela samhällets intresse hade legat som grund för besluten. Vad som många gånger har hänt är att rikmalmspartierna har brutits ut, samtidigt som man lämnat stora partier kvar som innehåller procentuellt sett mindre malm. Detta betyder att konjunkturen har bestämt malmkroppens storlek. I slutändan betyder detta en misshushållning med våra naturtillgångar. Resultatet av detta har blivit för tidigt nedlagda gruvor, och det har medfört att många hundra människor under de senaste åren mist sina jobb. Vi har i vårt land redan ett statligt gruvbolag. Det naturliga vore att all gruvdrift skedde i detta bolags regi, så att samhället kunde skörda vinsterna av viktiga naturtillgångar. Det som tas upp i motion 1449, punkt 5, och i motion 1037 hänger samman med vad jag här anfört. I motion 1037 föreslås att riksdagen uttalar att inga nedläggningar av gruvor får ske förrän riksdagen fått ta ställning till ett samlat förslag om gruvnäringens framtida inriktning. I motion 1449, punkt 5, hemställs att ingen gruvbrytning tillåts upphöra förrän malmen är utbruten och att ersättningsjobb anskaffas i god tid. Inte minst det senare är viktigt. Vi har exempel från mitt län på att gruvor lagts ned. Det finns starka skäl som talar för att malmen inte var slut, och det har heller inte ordnats något ersättningsjobb. I stället rev man ner gruvbyn, och bostäder jämnades med marken. En hel bygd håller på att avvecklas. I dessa trakter har man i dag mycket svåra sysselsättningsproblem. Socialdemokraterna har i reservation 4 till näringsutskottets betänkande nr 50 uttalat att inga nedläggningar av gruvdriften bör genomföras, innan utredningen slutförts och regeringens förslag förelagts riksdagen. Däremot motsätter man sig förslaget it.ex. motion 1037, trots att den enda skillnaden är att man i reservationen använder ordet bör medan motionen använder ordet får. Utan att dra upp någon strid om detta, måste jag ändå ställa frågan till reservanterna: Anser ni att nedläggningar får ske eller vad menar ni med ordet bör? Den frågan tycker jag är motiverad, eftersom ni markerar denna skillnad i reservationen. Anser ni att det inte bör läggas ner några gruvor enligt den motivering som görs, måste det väl i konsekvensens namn vara lika gångbart att använda orden får eller tillåtas. Att döma av texterna i motionerna vill bägge partierna uppnå samma sak. Jag vill också framhålla att vårt stöd till i andra hand s-reservationen inte innebär att vi tar avstånd från vår egen skrivning. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till motionerna 564 och 1037 samt till punkten 5 i hemställan i motion 1449.

Fru talman! Genom sitt beslut att övergå från malmbaserad till skrotbaserad metallurgi vid Domnarvet har SSAB dragit samma konsekvenser av kostnadsutvecklingen på råjärn som många andra svenska och utländska stålverk; det blir billigare att basera produktionen på skrot. Så långt är SSAB:s beslut oantastligt. Det är dock väsentligt att SSAB följer riksdagens uttalande att de åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling inte får utformas så att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken. Detta har industriministern också understrukit i debatten i dag. SSAB:s behov av skrot beräknas öka från 20 000 ton 1980 till 433 000 ton 1983. Under samma period beräknas övriga stålverk öka sitt skrotbehov med ungefär lika mycket. Det totala behovet av skrot av den kvalitet som här är aktuell beräknas från 1983 uppgå till ca 1,6 miljoner ton, varav hälften måste importeras. Importbehovet beräknas på fem år öka från 104000 ton till 750 000 å 800 000 ton per år, vilket medför ett inte oväsentligt och ett ovälkommet valutautflöde. Det anses inte realistiskt att räkna med någon nämhfwvärd ökning av de kvantiteter som kan insamlas inom landet. Återvinningsgraden betraktas som hög även om den har sjunkit under senare år. Det borde dock vara intressant att undersöka vilka möjligheter som finns att stimulera en ökad återvinning för att därigenom minska vårt importbehov. I en tid då vi i ökande grad kommer att bli tvungna att ekonomisera med våra resurser bör en sådan möjlighet inte lämnas oprövad. Priset på importerat skrot är avsevärt mycket högre än priset på svenskt skrot — 420 kr. per ton för det svenska skrotet och 700-750 kr. per ton för det importerade. Genom att kostnaderna för skrotimporten i det system som finns mellan stålverken bärs solidariskt av samtliga verk innebär en så kraftig ökning av den totala skrotimporten som det här är fråga om att samtliga stålverk drabbas av kraftiga kostnadsökningar. Detta är allvarligt för en bransch som under många år har arbetat med extremt dålig lönsamhet. Det beslut som SSAB har fattat om övergång från malmbaserad till skrotbaserad metallurgi i Borlänge kan således inte ses som en intern angelägenhet för SSAB. För att få en total bedömning av lönsamheten i denna övergång bör SSAB:s kalkyl rimligen baseras på att hela ökningen av skrotbehovet sker till importpris. Det måste anses vara ett övergripande nationellt intresse att den svenska stålindustrin inte blir i så hög grad beroende av en osäker'internationell skrotmarknad. Även om det svenska behovet globalt sett är obetydligt, kan man inte bortse från risken för att vi inte får de kvantiteter som vi behöver. Industriministern var också inne på de frågorna i sitt anförande tidigare i dag. Vi blir dessutom beroende av en prisutveckling som vi saknar möjligheter att påverka. Merparten av det importerade skrotet kommer i dag från USA. Protektionistiska åtgärder där skulle snabbt försättÅåoss i en helt omöjlig situation. Flera länder har redan i dag förbud mot export av skrot. Sverige hör till de länderna. I utskottsbetänkandet ser vi att förhandlingar pågår inom branschen. Det är bra. Det är viktigt att regeringen noga följer de förhandlingarna. Givetvis är det önskvärt att vi, när det gäller en av våra viktigaste basnäringar, i största möjliga utsträckning kan förlita oss på inhemska råvaror. Samtidigt får vi inte försätta oss i en situation där kostnadsutvecklingen äventyrar våra exportmöjligheter — detta är förvisso inte en helt lättlöst ekvation. Utskottet pekar i det sammanhanget på det pågående utvecklingsarbetet kring alternativa råjärnsmetoder. Skrot som råvara i elektrostålstillverkning kan ersättas av järnsvamp. Hittills har svensk järnsvampstillverkning i större skala inte varit ett realistiskt alternativ, eftersom tillverkningsprocessen har förutsatt tillgång till billig naturgas. Genom den process som är under utveckling vid SKF har denna nackdel eliminerats och svensk tillverkning i större skala är därför möjlig. Tre olika metoder för råjärnstillverkning som ersätter traditionella masugnsprocesser är under utveckling. Birgitta Hambraeus berörde tidigare en del av de fördelar dessa metoder medför, och jag skall därför inte närmare uppehålla mig vid dem utan endast understryka de möjligheter som erbjuds att utnyttja de svenska malmtillgångarna på ett sätt som leder till ökad lönsamhet. Givetvis sker detta under förutsättning att processerna håller vad de lovar och under förutsättning att de kommer i produktion så snabbt att förväntade marknadsfördelar kan till fullo diskonteras. De tre processerna studeras f. n. inom Industrifonden, som utreder frågan om eventuellt statligt stöd till den fortsatta utvecklingen. Det är väl känt att stålindustrin i andra länder bedriver utvecklingsarbete efter liknande linjer som de svenska. Utan tvivel har det eller de företag som först kan lansera en färdig, fullskalig process stora marknadsmässiga fördelar att vinna. Industrifonden bör därför arbeta med största möjliga snabbhet, så att utredningsarbetet inte onödigtvis fördröjer de svenska möjligheterna att hävda sig på detta område. Mot denna bakgrund är det nödvändigt, som utskottet också säger, att regeringen fortlöpande följer utvecklingen och tar de initiativ som kan erfordras. Jag tror att tidpunkten för sådana initiativ nu närmar sig mycket snabbt. Fru talman! Jag ansluter mig till utskottets hemställan i betänkande 51.

Fru talman! Sysselsättningsproblemen i Nyköpingsoch Oxelösundsregionerna är stora. De senaste åren har medfört en minskning av arbetstillfällena med ca 2 500, därav i Oxelösund ca 700. Oxelösund är en relativt ny kommun uppbyggd kring järnverket, som är en helt dominerande industri. Detta har medfört en snedfördelning av näringslivet med 63 96 sysselsatta i tillverkningsindustrin. Av dessa är 80 96 anställda hos SSAB. Vad som således händer med järnverket har stor betydelse för kommunen. Vid de lokala MBL-förhandlingarna angående SSAB:s åtgärdsprogram har enighet mellan facket och företaget uppnåtts beträffande en ombyggnad av stränggjutningsanläggningen och en nedläggning av götvalsverket. Detta kommer att innebära ett bortfall med ytterligare 300 arbetstillfällen. Befolkningen i kommunen är ung, men om man ser på basen till befolkningspyramiden finner man att den håller på att krympa beroende på utflyttning och de låga födelsetalen under senare år. Fram till 1985 kommer dock stora åldersklasser ut på arbetsmarknaden. Om inte arbete kan beredas i kommunen för dessa unga återstår endast utflyttning. Detta innebär en fortsatt ogynnsam utveckling av åldersstrukturen och får kännbara konsekvenser för den kommunala ekonomin. Det sålunda aviserade borttagandet av 300 arbetstillfällen kommer att medföra en minskad skatteintäkt på ca 2,7 milj.kr., om man räknar med nuvarande skattekraft i kommunen. Det kommer också att medföra negativa effekter för entreprenadföretag, varuhandel m.m. genom att nedgången i efterfrågan på varor och tjänster minskar när sysselsättningstillfällen försvinner. Även för Nyköpings kommun har Oxelösunds Järnverk stor betydelse. Ca 900 personer pendlar från olika platser i Nyköpings kommun till Oxelösund för att arbeta vid denna industri. En ogynnsam utveckling av järnverket skulle således även drabba Nyköpings ekonomi hårt. Nyköping har vid årsskiftet drabbats av en betydande sysselsättningsminskning genom nedläggning av Farmeks slakteri, som berörde 130 personer, och genom F 11:s nedläggning, som berörde 550 personer. Någon ersättning för dessa förlorade arbetstillfällen har inte erhållits. Arbetsmarknadsministern har i stället upplöst den arbetsgrupp som tillsattes för att skapa nya arbetstillfällen som ersättning för detta bortfall. Regeringen är tydligen inte speciellt intresserad av arbetsmarknadsproblemen i detta område. Det är åtgärder för att komma till rätta med en del av sysselsättningsproblemen i denna region Bengt Gustafsson och jag tagit upp i vår motion. Vi har speciellt framhållit några viktiga förutsättningar för hur de mål som ställts uppiSSAB:s strukturplan från 1978 skall kunna uppnås. Vi hävdar, som man också gör i motion 1979/80:970 av Olof Palme m.fl., att strukturplanen samt de kompletteringar som utarbetats av generaldirektör Bertil Rehnberg och tilläggsförslagen som utarbetats av de fackliga organisationerna skall vara basen för SSAB i Oxelösund på 1980-talet. Den viktigaste åtgärden som bör företas och som bör vidtas snarast är en omeller nybyggnad av koksverket. Detta är helt avgörande för ett kvarhållande av metallurgin i Oxelösund. En ombyggnad av koksverket medför också att SSAB i Oxelösund på sikt kommer att bli helt oberoende av olja genom att man tillvaratar gasen och på så sätt tryggar energiförsörjningen. Kommunens fjärrvärmeverk och i en framtid även Nyköpings fjärrvärmenät kan i betydande omfattning då försörjas med överskottsenergi från järnverket. Vi har också i motionen framfört kravet på att sinterbandet byggs ut med ett parallellsinterband för att få en bra råvarusituation och därmed bidra till ökad sysselsättning i de mellansvenska gruvorna. Denna investering kommer också att bli mer lönsam på grund av att priserna på pellets stigit. Som vi också framfört i vår motion skulle upptagande av mineralullstillverkning enligt den speciella metod som utvecklats vid SSAB i Oxelösund vara en effektiv åtgärd för att förbättra sysselsättningsläget. Den främsta fördelen med denna metod är att framställningen är energisnål och att råvaran utgörs av avfallsprodukter från stålframställningen. För ett år sedan fattade riksdagen beslut om att regeringen skulle lägga fram en utvecklingsplan för SSAB. Någon sådan plan har inte presenterats ännu. Enligt det nu föreliggande betänkandet räknar industridepartementet med att regeringen till sommaren 1980 skall kunna ta ställning till en utvecklingsplan. De i vår motion framförda kraven på nödvändiga åtgärder för att främja sysselsättningen vid SSAB i Oxelösund är därför väl motiverade, och riksdagen bör ge regeringen detta till känna. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den till betänkandet nr 51 fogade socialdemokratiska reservationen nr 2 angående riktlinjer för en utvecklingsplan för SSAB. Jag vill också yrka bifall till de övriga socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Dagens betänkande om stålindustrin är en utmärkt redovisning över flathet inför kapitalets makt. Det har tydligen inte på allvar gått upp för utskottsmajoriteten att den framtida stålindustrin inte kan byggas med kapitalism utan måste byggas på samhällsekonomiska grunder och med långsiktig planering.

Vidare finns det inte mycket i betänkandet som är till tröst när det gäller frågorna kring produktutveckling och marknad, som också är viktiga för framtidens stålindustri. Då det gäller processutvecklingen och med den sammanhängande frågor omt.ex. energiförbrukning och framtida inriktning mot integrerade stålverk finns det ingenting att hämta i betänkandet. Den framtida inriktningen är viktig, för den har med energifrågorna att göra. Den utlovade 25-åriga avvecklingen av kärnkraften blir nog ett dåligt skämt om man inte omedelbart ger nödvändiga direktiv för den framtida stålindustrins utformning, eftersom det tar ett par decennier att komma i gång med nya energisnåla processer. Skall man också förändra produktionslayouten, så att man spar energi i olika led och på så många avsnitt som möjligt, är det bråttom. Om då riksdagen skall vänta ett decennium innan man kommer fram till de ståndpunkter som vi har preciserat i en av våra motioner, kommer det här att ta väldig tid. Blir det inga rejäla tag, så kan jag lova utskottet att det i framtiden kommer att vara omöjligt att i ett betänkande publicera en så pass omfattande karta som den som finns med i dag, visande stålindustrin. Redan i dag borde vissa av cirklarna på kartan krympas rejält för att vara aktuella, och då har det inte gått mer än tre år sedan kartan gjordes — den gjordes för en av stålutredningarna. Kring en del ortsnamn borde man dessutom sätta ganska kraftiga parenteser. Jag undrar just hur den här kartan ser ut om ytterligare tre år, om vi inte inleder en ny stålpolitik! Norberg och Surahammar var på tapeten för två år sedan, när man presenterade förslagen om nedläggning av Spännarhyttan. Och i förrgår fick vi veta att produktionen av kolstål i Fagersta skall skäras ned med hälften. Varje dag framöver kommer vi nu att möta krismolnen över Bergslagen och Bergslagens bruksbygder. Med anledning av SSAB:s åtgärdsprogram, med anledning av de mörka framtidsutsikterna för de mindre handelsstålverken och med anledning av krisen vid Spännarhyttan, som delvis orsakats av att specialstålsindustrin går över till annan råvara, har jag haft nöjet — eller vad man skall kalla det — att diskutera de här frågorna med industriministern, som ju är verkställande på området. Nu har han gått, och det är synd, för det hade varit bra att få fortsätta den diskussionen. Men det här är tydligen inte viktigare än att han kunde ge sig i väg när debatten var halvvägs. Från industriministern har jag upplevt samma flathet inför utvecklingen som kännetecknar utskottsbetänkandet, och det är sorgligt. I dag var han litet mera smidig och litet mera ödmjuk inför många av de ärenden som jag nyss redogjorde för och där vi i olika sammanhang interpellerat. Men fortfarande tror industriministern att de företag som helst av allt skulle slå ut varandra i den kapitalistiska tävlan och erövra varandras möjligheter att få råvaror och varandras marknader skall samsas om skrot och göra upp mellan sig — när de helst av allt vill ha ihjäl varandra! Jag tycker att det är ganska blåögt. Har man inte förstått att det här är en kamp om råvaror och marknader på liv och död, måste det vara mycket svårt att föra industripolitik. Trots att företagen t.o.m. börjat skriva brev till industridepartementet med försiktiga påpekanden om att frågan om svensk järnhanterings framtida struktur är en politisk fråga, så händer ingenting speciellt. I avsnittet om ägareförhållanden inom SSAB säger man i utskottsbetänkandet att det inte finns någon anledning att nationalisera. I avsnittet om samordning av handelsstålsindustrin säger man att det inte finns anledning att göra något uttalande om samordning av handelsstålsindustrin, dvs. en samordning som skulle kunna vara en grund för att rädda jobben i bruksorterna i de mindre verken. I avsnittet om alternativa processer säger man att det här studeras, att det kan bli möjligt att åstadkomma en lönsam malmbaserad produktion i mindre enheter och att nya avsättningsmöjligheter för den svenska järnmalmsproduktionen kan skapas. Och — så föreslår man att riksdagen gör ett uttalande om det! Javisst, det är klart att vi kan göra det, men var finns åtgärderna och de nödvändiga greppen för att få till stånd en rejäl utveckling? Vi har i vår motion 1449 skisserat utvecklingsmöjligheterna för den framtida stålindustrin. Skall vi här i Sverige ha en stålindustri på 1990-talet, så måste vi börja fatta besluten nu. Det tar alltså väldigt lång tid att omstrukturera och utveckla produktionen. Lars-Ove Hagberg har också varit inne på vad en offensiv stålpolitik innebär. I vår motion har vi skisserat hur den framtida produktionsuppläggningen skulle kunna se ut. Det är en skiss, där vi inte binder oss för någon av processerna, men vi nämner någon av dem vid namn. Naturligtvis måste det ske en utvärdering av vilken process som är mest lämplig i varje speciellt fall. En del av dem passar kanske bättre i mindre verk än andra, bl.a. beroende på vilken råvara som används. Vi anser alltså att det är nödvändigt att studera dessa frågor, integrationen och den sammanhållna produktionen, som enligt vår mening är viktig, rationell, energisnål och lönsam. En sammanhållen produktion från råvara till högt förädlad produkt ger väldigt många fördelar. Man kan eliminera antalet uppvärmningar och avkylningar av ämnen, vilket är riktigt ur energisynpunkt. En sammanhållen process ger också hög flexibilitet och kan bättre ställas om för mindre serier. Det är faktiskt så att vissa verk har överlevt krisen tack vare sin litenhet, inte sin storskalighet. Mindre enheter ger också möjlighet att anpassa produktionen till vad som krävs i förädlingsledet, eftersom det finns en integrerad vidareförädlingsproduktion i verkets slutända. Nu är inte jag förespråkare för mammutverk eller ”gullig” småskalighet, som det har talats om. Men det är uppenbart att de nya teknikerna skapar möjlighet till att rädda jobben på bruksorterna, t.ex. Boxholm, Hallstahammar, Surahammar, Norberg och Fagersta. Det är ganska små orter, och storleken på verken där är måttlig. Dessa verk måste på något sätt ersättas i framtiden. Om man räddar jobben på dessa orter med den nya tekniken, tar man också vara på det nedärvda yrkeskunnande som finns sedan kanske flera hundra år tillbaka. Det är en väldig nationalekonomisk resurs som helt enkelt måste tas till vara. Erfarenheterna från de kapitalistiska kriserna under de senaste åren har också visat att industrier med högre förädlingsgrad och möjligheter till snabb omställning klarar sig betydligt bättre i lågkonjunkturer än företag med relativt enkel produktion och storskalighet. Statens industriverk har i sina utredningar om stålindustrin också sagt att en kvalificerad och utvecklad produktion är framtidsmodellen. Det är kanske den nisch med hjälp av vilken svensk stålindustri har möjlighet att överleva. Det är bättre än att försöka efterapa de jättestora och förenklade verken som finns utomlands. Jag har tidigare också nämnt att en viss specialisering och ”medelskalighet” kan ge fördelar vid omställningar och samarbete med kunder. Det har talats om att vi inte skall diktera, inte uppträda som herrar över människorna ute på företagen. Det sade Nils Åsling, och det var också fru Hambraeus inne på. Men de som är herrar över människorna ute på företagen och som begränsar de senares möjligheter att utveckla och förnya produktionen är, som Lars-Ove Hagberg visade, just de finansfamiljer som i dag styr stålindustrin. Det är tvärtom så, att lägger man fast riktiga samhällsekonomiska utvecklingsområden och utvecklingsplaner för stålindustrin, får folk med yrkeskunnande, kännedom om produktion, marknader och annat den trygghet och det lugn som behövs för att jobba och utveckla verksamheten. Först då kan de fungera på ett bra sätt. Jag vet att utvecklingsprojekt och forskning i dag helt enkelt stoppas inom stålindustrin. Ändå rör det sig om projekt som skulle kunna bli både lönsamma och värdefulla för landets stålindustri. Men de råkar inte ligga precis inom det lilla område där företaget i fråga bedriver sin marknadsföring. Att genomföra ett visst projekt skulle kanske betyda att företaget måste anställa ytterligare några säljare eller ta kontakt med någon konkurrent för att vidareutveckla den produkt det gäller. Konkurrenten sysslar kanske med någon annan bit av innovationen. Det visar på en bristande samordning och på slagsmål mellan de privata kapitalisterna. Detta förhindrar en riktig utveckling för att rädda den svenska stålindustrin. När det gäller marknader och nya kunder vill jag framhålla att vi kommunister ofta brukar kritiseras för att vi inte föreslår var produkterna skall säljas. Men nu gör vi faktiskt det i vår motion, som är en ganska genomarbetad motion. Vi menar att ett marknadssamarbete bör etableras mellan stålverken och kunderna, de mekaniska verkstäderna, varven, bilindustrin, SJ, flygindustrin, verkstadsindustrin, energisektorn och byggnadsverksamheten. Om man integrerar samarbetet med kunderna ända från stålverket, får man precis de produkter man vill ha. Då får man användarnas syn på hur grejorna skall se ut, och då kan man väldigt tidigt i produktionen förändra och förbättra, så att man får en billig och bra produkt. Då skapar man även ett behov hos kunden av att komma tillbaka och köpa mer av de varorna. Man binder upp kunden på ett långsiktigt planerat och vettigt sätt. De som i dag kritiserar oss och andra för att vi vill gå långt när det gäller styrningen av stålindustrin kryper ofta bakom att det är kris på marknaden och att folket självt ute i bygderna måste få sköta denna kris. Då glömmer de att tala om att en borgerlig industripolitik i övrigt naturligtvis medför en borgerlig stålpolitik. Byggs inga båtar eller skrotas varven, går det naturligtvis inte åt någon fartygsplåt. Byggs inga järnvägar, byggs naturligtvis inga vagnar eller tillverkas någon räls. Byggs inga bostäder, går det inte åt balkar och armeringsjärn. Det är ganska klart. Denna kritik slår alltså ganska hårt tillbaka mot dem som själva talar om centralstyrning. De är stålindustrins dödgrävare, skulle jag vilja säga. Vi har också pekat på att man bör utveckla handeln med planekonomierna. Studerar man handelsstålsutredningen, där det f. ö. redovisas att vi importerar 50 90 av handelsstålet, finner man att lilla Danmark, som i och för sig inte har någon egen stålindustri, köper tre gånger så mycket från Sverige som hela den östeuropeiska marknaden med planekonomierna gör. Det kan inte vara rimligt. Även i Östeuropa har man stora stålverk och i vissa delar ganska förenklad produktion. Man behöver många gånger köpa vidareför ädlade, förfinade och tekniskt kvalificerade varor, sådana som vi kan producera här i landet. Ett hinder när det gäller att sälja dit är ofta valutasystemet. Genom att upprätta handelsbolag för östhandel, som skulle kunna ha direktkontakt med öststaternas ministerier och byråkrati, skulle man kunna få en öppning till nya marknader. Detta vore väsentligt för vår stålindustri. Det skulle kunna utveckla just den bit där industriverket och många andra visar att det gäller att överleva. Just genom den typen av produktion kan vi klara oss. Fru talman! Dagens betänkande är inte konstruktivt. Det utgör en redovisning av handfallenhet och feghet inför framtiden. Därför har man naturligtvis inte helt och rejält försökt kommentera vår motion.

Fru talman! Utanför SSAB finns ett mindre antal handelsstålsföretag, bl.a. Boxholms AB och AB Qvarnshammars Jernbruk, som båda ligger i mitt hemlän Östergötland. Båda företagen är på sina resp. orter, Boxholm och Degerön, de helt dominerande företagen. Samhällena står eller faller med sina stålverk. Enligt mycket färska tidningsuppgifter planerar Boxholms AB, som ägs av Iggesunds Bruk, att sälja sina 30 000 hektar skog i Östergötland, värd ca 200 milj.kr., och sin såg i Boxholm, värd ca 50 milj.kr., till domänverket. Dessa planer är djupt oroande. Betyder denna planering början till slutet för Iggesunds engagemang i Boxholms bruk eller början till slutet för bruket som sådant? Det vore i så fall en katastrof för Boxholms kommun och alla de människor som är beroende av bruket. Jag vill ta detta tillfälle i akt att säga att det är min innerliga förhoppning att Iggesunds bruk skall ta sitt ägaransvar och göra sitt yttersta för att behålla företaget Boxholms AB intakt med stålverk, skog, såg och osttillverkning. Det går inte att komma ifrån att förutom den påverkan som SSAB:s planering har på de orter där SSAB verkar så påverkar också SSAB:s handlande de utanför detta bolag stående mindre handelsstålverken. Inte minst gäller detta resultatet av det pågående utredningsarbetet om ett nytt mediumvalsverk i Luleå. Utskottet säger i sitt betänkande: ”Utskottet har erfarit att SSAB avser att diskutera mediumvalsverksutredningens resultat med övriga handelsstålverk.” Jag skulle vilja understryka, fru talman, att det är väl det minsta man kan begära, inte minst med tanke på hur intimt beroende Boxholms bruk är av denna utrednings resultat. SSAB:s strukturplan är av stor betydelse för alla de mindre verken. Qvarnshammar har specialiserat sig på fint armeringsjärn. Industriministern sade i ett interpellationssvar här i kammaren i höstas: ”Vidare framhålls i planen att det är SSAB:s målsättning att kunna erbjuda ett komplett sortiment av handelsstål. Detta behöver dock inte innebära att hela sortimentet tillverkas inom bolaget.” Med tanke på Qvarnshammar vill jag säga att det hoppas jag verkligen. Detta bruk är litet, men dess litenhet är samtidigt dess styrka. Det är ett flexibelt kundvänligt företag, som precis som Boxholm har investerat och vill investera, som har idéer och vill satsa på framtiden. Jag vill därför här uttala en innerlig förhoppning att SSAB inte företar åtgärder som drar undan marknaden för Qvarnshammars bruk, en marknad som just gäller fint armeringsjärn. Finge Qvarnshammar sådana garantier, skulle framtiden kännas tryggare, och man skulle med tillförsikt våga göra den väl motiverade modernisering som man planerat. Men lika väl som det behövs ett samrådsförfarande mellan de mindre handelsstålverken och SSAB så behövs det ett samrådsförfarande de mindre verken emellan. Utan ett sådant samrådsförfarande kan man inte klara ut vad man bör satsa på och vad man kan lägga åt sidan, vilka investeringar man bör göra och vilka man kan avstå från och hur råvaruförsörjningen skall ordnas. Det är därför bra att industriministern tagit initiativ till sådana samrådsförhandlingar, och det är också bra att utskottet understryker att det förutsätter att regeringen tar de initiativ som kan behövas i fortsättningen. Enligt min uppfattning måste regeringen verka för att detta samrådsförfarande fortsätter och göra det snabbt, för att inte de mindre handelsstålverken skall förlora sin konkurrenskraft och slås ut, till obotlig skada både för denna industri och för de orter och de människor som drabbas. Fru talman!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
Fru talman! Jag har för avsikt att begränsa mitt inlägg till de delar av utskottsbetänkandet nr 50 som tar upp verksamheten vid mineralprocesslaboratoriet i Stråssa. Även om det kan synas att den frågan nu är överspelad i och med industriministerns upplysning här tidigare i dag, så menar jag att det finns anledning att kommentera motionerna i frågan och den socialdemokratiska reservationen. Det måste utan tvivel vara av stort värde att just i Bergslagen —i den del av Mellansverige där så mycket av malmoch mineraltillgångar finns lokaliserade — kunna bedriva ett forskningsoch utvecklingsarbete av den typ som bedrivs vid det här laboratoriet. Där har under många år byggts upp ett kunnande och en erfarenhet på det malmoch mineraltekniska området som det skulle vara ett samhällsekonomiskt slöseri att skingra. Och faktum är att det föreligger ett sådant skingringshot, trots det avtal som industriministern här tidigare har talat om. SSAB-ledningen har offentliggjort sin vilja att göra sig av med laboratoriet, antingen genom en försäljning eller genom en nedläggning. Även en försäljning kan utgöra ett hot mot verksamheten, ifall nya ägarintressen leder till en neddragning eller en flyttning av laboratoriet. I praktiska projekt har man dokumenterat ett unikt kunnande inom malmbehandlingsområdet. Man har konstruerat anläggningar i Liberia och i Norge. Vid Yxsjöbergsgruvorna lyckades man för några år sedan att med en ny anrikningsmetod göra gruvhanteringen lönsam, och därmed räddades sysselsättningen och fortsatt drift vid volframgruvan där. Anrikningsmeto den är så effektiv att det numera lönar sig att bryta mindre fyndigheter av scheelit runt om i trakten och sedan utföra anrikningen vid verket i Yxsjöberg. F.n. genomför laboratoriet två större projekt med utvecklande av energisnåla processer. Det gäller dels en mekanisk ugn för utvinning av nickel ur oxidiska malmer, dels framställning av järnpulver och utvinning av vanadin ur höganrikad slig. Projektet med den mekaniska ugnen har uppmärksammats av Ingenjörsvetenskapsakademien i dess årsredovisning till Rifo. Nya metoder för framställning av järnpulver och utvinning av vanadin har en direkt betydelse för svensk specialstålsindustri. Ett aktivt forskningsoch utvecklingsarbete inom det malmoch mineraltekniska området kan med stor säkerhet skapa förutsättningar för fortsatt gruvdrift i Bergslagen. Övergången till skrotbaserad råstålsproduktion har redan skapat stora problem. Inom några få år kommer vi att ha ett behov av att importera 800 000 ton skrot per år. Vad den utvecklingen kan betyda i fråga om hot mot den svenska stålindustrin borde stå klart för var och en som känner ansvar för utvecklingen. Vid mineralprocesslaboratoriet i Stråssa bedrivs ett sådant aktivt forskningsoch utvecklingsarbete som kan få en direkt betydelse både för fortsatt gruvdrift i Bergslagen och för utveckling av svensk specia stälsindu: Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till reservation 5 i närings tskottets betänkande nr 50. Egentligen är det förvånande att utskottsmajoriteten inte vill gå med på ett uttalande med innebörden att man önskar att regeringen medverkar till en lösning för fortsatt verksamhet vid laboratoriet och för att samhällets ägarinflytande inte får uttömmas. Särskilt förvånande är det att utskottsledamoten Sven Andersson i Örebro, som rimligen måste vara medveten om vikten av fortsatt verksamhet i Stråss; inte har ställt upp på den blygsamma begäran som reservationen innebär. Att det nu — som industriministern upplyst kammaren om här i dag — har tecknats ett avtal mellan SSAB och Boliden om processlaboratoriet är ju ingenting som garanterar verksamhet på längre sikt i Stråssa. Det fordras ett samhällsengagemang för mineraltekniskt utvecklingsarbete. Det kan vi få genom ett beslut i enlighet med den socialdemokratiska reservationen 5, och därför, fru talman, yrkar jag som sagt bifall till den.

Fru talman! Malmer och industrimineral har sedan lång tid tillbaka stor betydelse för utvecklingen i vårt land och speciellt för utvecklingen i Norrbotten. De bekymmer som den ökade utländska konkurrensen medfört, med avsättningssvårigheter, försämrad lönsamhet, anställningsstopp och sysselsättningsminskning, har inneburit stora problem för Norrbotten. Det krävs och kommer att krävas insatser av olika slag för att utveckla gruvindustrin och för att ta till vara de resurser som finns i länet. Jag har i min motion 1546 om sysselsättningsfrämjande åtgärder i Norrbotten som ett led i denna vidareutveckling tagit upp ett av Norrbottendelegationens förslag om inrättande av ett mineraltekniskt utvecklings centrum i Luleå. Dess huvuduppgifter skulle vara att utföra kvalificerade tekniska, företagsekonomiska och samhällsekonomiska utredningar och analyser av intressanta malmoch mineralförekomster inom länet. Det skulle också kunna verka för att en brytning och förädling av de viktigaste förekomsterna kommer till stånd. I dag fungerar inte den här processen tillfredsställande — det gäller prospektering, teknisk analys, ekonomisk analys, exploatering — och den är dock av utomordentlig vikt inte bara för Norrbotten utan för hela landet. För att kunna effektivisera malmutvinningsprocessen är det viktigt att bygga upp ett sådant här utvecklingscentrum i anslutning till SGU, som ju nu finns i Luleå, och högskolan i Luleå. Utskottet hänvisar i dag liksom tidigare till mineralpolitiska utredningen. Eftersom den nu är färdig med sitt betänkande, så hoppas jag verkligen att regeringen efter vederbörlig remissomgång nu inte tappar bort det här förslaget utan så snart som möjligt återkommer till riksdagen i ärendet. Något som också är viktigt för utvecklingen är den forskningsstation för gruvbrytning som i folkpartiregeringens Norrbottenproposition föreslogs bli lokaliserad till Luossavaara i Kiruna. Avsikten med forskningsstationen är dels att pröva nya systemlösningar för brytning och uppfordring av malm i syfte att sänka kostnaderna vid underjordbrytning, dels att i samarbete mellan LKAB, högskolan i Luleå och mekaniska industrier i Norrbotten och Västerbotten få fram en mekanisk utrustning som passar för de nya systemen. STU har fått uppdraget att i samråd med gruvindustrin utarbeta förslag till stadgar och forskningsprogram för den här verksamheten. Nu har man tydligen kört fast i diskussionerna. Jag vill därför i likhet med näringsutskottets ordförande understryka att det är synnerligen angeläget att man övervinner de eventuella svårigheter som finns och att man nu kommer med ett förslag, så att detta viktiga forskningsprojekt kan komma i gång. De här två förslagen kan synas handla om åtgärder av ganska liten omfattning, men de har ändå en långsiktig verkan och de är av betydelse inte bara för Norrbotten utan för hela landet, och projekten behöver komma i gång. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än det som framställts i utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hänvisar till vad som är föremål för beslut i denna fråga här i kammaren i dag, nämligen den socialdemokratiska reservationen 12, i vilken en punkt i motion 482 tas upp. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i denna del skall återförvisas till utskottet. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i denna del skall återförvisas till utskottet.

Fru talman! Jag har stått i den här talarstolen många gånger och diskuterat tekoproblematiken. Det har blivit en följetong och kommer att så förbli till dess vi får regeringen att genomföra riksdagens fattade beslut, liksom de ytterligare krav vi socialdemokrater har ställt för att stärka den svenska tekoindustrin. För att inte ta kammarens tid i anspråk onödigt lång tid tänker jag inte ge någon historik över vad som hänt inom svensk tekoindustri de senaste åren. Den bör vara välbekant för kammarens ledamöter vid det här laget. Jag skall enbart hålla mig till vad vi krävt i vår partimotion 1021 ochi de reservationer vi fogat till näringsutskottets betänkande 39. Redan i december 1978 begärde riksdagen att regeringen skulle göra en övergripande plan för samhällets insatser på tekoområdet, på såväl lång som kort sikt. Riksdagen angav även utgångspunkterna för utredningsarbetet, som bl.a. skulle syfta till att den dåvarande produktionsvolymen i allt väsentligt skulle bibehållas. Den var då ca 30 76. Den dåvarande folkpartiregeringen lade i mars 1979 fram vad man kallade en övergripande plan för tekoindustrin. Denled, som alla vet, ett svidande nederlag i riksdagen. En ny plan skulle utarbetas av regeringen med det av näringsutskottet förordade innehållet som grund — längre tid än tre år, kompletterande utredningar, åtgärder på handels-, arbetsmarknadsoch industripolitikens område. Vad har då hänt sedan riksdagen fattade sitt beslut våren 1979? Jo, regeringen har tillsatt en rad utredningar med anledning av riksdagens uttalande. Man har föreskrivit att det samordningsansvar som åvilar tekodelegationen skall omfatta hela tekoindustrin, och de myndigheter som skall verkställa utredningarna skall beakta vad som anförts i 1979 års proposition och i utskottsbetänkandet. Allt det här är mycket bra. Vi hälsar det med tillfredsställelse. Men vår partimotion till årets riksmöte har också till en del föranletts av att regeringen, sedan riksdagen fattade sitt beslut för ett år sedan, inte gjort någonting för att hindra friställningar inom tekoindustrin och inte heller någonting för att förhindra den ökade importvolymen. Detta är allvarligt. Trots att produktionsvolymen ökat nagot i Sverige det senaste året, har importvolymen ökat så, att den nu är ca 80 96 av den totala tekoproduktionen. Riksdagen har satt som mål att den svenska tekoindustrin som helhet skall svara för 30 26 eller mera av den totala tillförseln av tekovaror. Det gjorde riksdagen 1978. Den borgerliga majoriteten i utskottet har inte velat tillstyrka vårt krav på omedelbara insatser för att stärka tekoindustrins ställning. Importvolymen skall tydligen få fortsätta att öka medan man väntar på utredningar. Inte heller de konkreta frågor som vi anser det är viktigt att ta upp i utredningsarbetet har utskottsmajoriteten velat gå med på. Hur är det i dag? I utskottsbetänkandet står det: ”Tutredningsdirektiven anges särskilt att utredningsorganen har att beakta innehållet i bl.a. näringsutskottets betänkande år 1979 om tekoindustrin. En bärande tanke i detta betänkande var som nämnts att 1978 års produktionsvolym i tekoindustrin i allt väsentligt skulle bibehållas. Den plan med detta mål som utskottet efterlyste skulle grundas på försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionatpolitiska bedömningar — ——. Utskottet utgår från att detta av riksdagen uppställda krav utgör själva utgångspunkten för utredningsarbetet.” Utskottsmajoriteten anser att riksdagen inte behöver göra något särskilt uttalande. För 14 dagar sedan diskuterade vi här i kammaren stöd till Statsföretag AB och då bl.a. till Eiserkoncernens enheter i Norrland. I propositionen 1979/80:79 kan man läsa att Statsföretag beslutat att Eiser även efter offerttidens utgång skall ha kvar viss tekoproduktion i Skellefteå, Lycksele och Sollefteå. Nu, två veckor senare, kan vi läsa i pressen att Trivab i Lycksele skall läggas ned, att fabriken i Skellefteå skall säljas eller, om det är möjligt, flyttas över till samhällsföretag eller läggas ned. Sollefteåfabriken står väl närmast i tur. Hur stämmer det med utredningsdirektiven om att regionalpolitiska hänsyn skall tas och att inga nedskärningar skall göras innan planen är klar? Och hur stämmer det med uttalandet i proposition 79 om att viss tekoproduktion skall finnas kvar i de tre nämnda orterna? Nog anser jag, herr talman, att det kan vara befogat att riksdagen gör ett förnyat uttalande. Vi har också återigen tagit upp äldrestödets konstruktion. Det framgår nämligen inte av de utredningsuppdrag som regeringen gett åt olika myndigheter att de har absolut skyldighet att överväga frågan om äldrestödets konstruktion. Vi menar att äldrestödet har haft och har stor betydelse för tekoindustrins möjligheter att överleva och att det är viktigt att industrin ges en tillräckligt lång planeringsperiod. Därför anser vi att regeringen snabbt skall lägga fram förslag, så att industrin får veta hur stödformerna skall vara konstruerade även efter den nuvarande treåriga planeringsperioden. Den borgerliga majoriteten i utskottet anser att det är onödigt. och vi har därför reserverat oss. När det gäller handelspolitiska åtgärder har vi som en åtgärd begärt lagstiftning om ursprungsmärkning av kläder. Riksdagen har begärt en sådan lagstiftning i 1979 års beslut, men inget lagförslag har redovisats. Det finns, menar vi, tillräckligt faktaunderlag för en lagstiftning. Någon anledning att ytterligare förhala frågan genom utredning finns inte. Nu har ändå regeringen tillsatt en utredare, och utskottsmajoriteten, som tydligen inte anser att det är särskilt bråttom, tycker att det är till fyllest. I reservation nr 3 har vi ställt vårt yrkande att regeringen utan dröjsmål skall lägga fram förslag om ursprungsmärkning. Herr talman! Tekoimporten har ökat kraftigt både volymmässigt och värdemässigt under 1979. Vi har därför upprepat vårt krav på en utredning angående ett system med globalkontingenter, som innebär att totalramar fastställs för importen av olika varugrupper från länder utanför EG/ EFTA-området. Vi menar att i en situation då vi har en hård belastning på landets valutatillgångar är 5-6 miljarder, som utgör underskott i handelsbalansen i vad gäller tekovaror, en tung börda. Dessutom — och det är viktigt — ligger vi långt under de 30 96 av den totala tillförseln av tekovaror som riksdagen uttalat sig för att Sverige skall stå för. Vi har i det sammanhanget också krävt en utredning om effekterna av ett importlicenssystem. Utskottsmajoriteten säger väl varken ja och nej på den här punkten. Man anser att det inte finns någon anledning f.n. att utreda. Men om förhandlingarna om ett nytt multifiberavtal inte leder till önskat resultat kan utskottet för sin del inte utesluta möjligheterna till en övergång till ett globalkontingentsystem. Varför inte i så fall redan nu utreda frågan, så att man i en sådan situation vet verkningarna av ett sådant system? Samma sak gäller utredningen om ett importlicenssystem. I samband med att riksdagen 1979 behandlade frågan om tekoindustrin uppgav representanter för tekoindustrin för utskottet att importen från lågprisländer via EG/EFTA-staterna var av betydande omfattning. Det är ingenting som tyder på att förhållandena skulle ha ändrats under det senaste året. Vi har därför upprepat kravet på skilda övervakningslicenser, som vi anser skulle vara ett verksamt medel för att hindra ett kringgående av begränsningsåtgärderna när det gäller tekoimporten. Utskottsmajoriteten säger även i år nej till våra krav, bl.a. med motiveringen att det finns risk för motåtgärder från EG/EFTA:s sida. Jag tror inte den risken är särskilt stor. Det kan inte finnas anledning för Sverige att vara störst i världen per capita när det gäller import av tekoprodukter, och det tror jag man kan få förståelse för hos EG, bl.a. från försörjningsberedskapssynpunkt. Och så till sist, herr talman, prissättningen inom beklädnadsdetaljhandeln. Utskottet konstaterade så sent som förra året enhälligt att det på lång sikt är otillfredsställande att ett prissättningssystem begagnas som inte ger ett riktigt uttryck för handelns kostnader för varans inköp och dess hantering. Vi motionärer hävdar fortfarande att det procentpåslag som man använder sig avi detaljhandeln missgynnar svensktillverkade varor. De blir relativt dyrare än importerade, vilket de inte skulle bli om man använde sig av kronpåslag. Statens prisoch kartellnämnd har också i den undersökning man gjorde 1978 konstaterat att metoden med procentpåslag inte är kostnadsmässigt motiverad. Förhandlingar har förts mellan staten och textilhandeln om prissättningsmetoderna men utan resultat. Utskottsmajoriteten har inte heller i år velat gå med på en lagstiftning och radar upp alla svårigheter som en sådan skulle innebära. Att man ändå är osäker på sitt ställningstagande visar skrivningen i betänkandet, där man menar att regeringen och de ansvariga myndigheterna noga skall följa prisutvecklingen och också noterar att regeringen ånyo gett SPK i uppdrag att studera textilhandelns prissättningsmetoder. Vi anser att de undersökningar som gjorts och de resultatlösa förhandlingarna visar att det nu inte återstår någon annan väg än lagstiftningens. Vi har därför reserverat oss på den punkten. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till de sex reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 396 lagt fram ett omfattande program för en förnyelse och en kvalitativ omorientering av den svenska tekopolitiken, till skillnad från den avvecklingsoch nederlagspolitik som sedan flera decennier har drivits på det här området. Jag ber att redan nu få yrka bifall till motion 396. Man får naturligtvis ha förståelse för att näringsutskottets borgerliga ledamöter och de socialdemokratiska inte delar våra uppfattningar på en mängd punkter. Men när det kommer in en motion som på ett grundligt och seriöst sätt underbygger uppfattningar och lägger fram ett program, så har man rätt att vänta sig att den blir sakbehandlad av utskottet. I näringsutskottet har icke skett någon som helst sakbehandling av vänsterpartiet kommunisternas textilmotion. Den enda motivering man har för att avstyrka den är att vänsterpartiet kommunisterna 1979 väckte en helt annan motion som rörde industripolitik i största allmänhet — eftersom riksdagen avslog den motionen, så behöver man inte sakbehandla vår tekomotion år 1980! Man frågar sig om det är en ny metodik när det gäller att avfärda kritiska uppfattningar och alternativa perspektiv i olika sakärenden här i riksdagen. I det förra ärendet som var uppe till behandling hade näringsutskottet avstyrkt ett antal motioner från vpk i fråga om stålpolitiken. Riksdagen avslog också motionsyrkandena. Kommer det i fortsättningen att bli så, att utskottet bara för att det avstyrker vpk-motioner om t.ex. stålpolitiken, inte behöver sakbehandla motioner i helt andra frågor? Det tycks vara vad utskottet menar. När vi diskuterade allmän industripolitik, som till 98 96 består av helt andra saker än textiloch tekoproblem, avslogs vpk-motionen. Det använder utskottet som motiv för att nu avslå vår tekomotion. Vad är det för märklig metodik? Jag kan inte finna annat än att det är en oförsynthet. Det är att bjuda ett bestämt parti med vänster armbåge. Det är också ett sätt att visa att man inte vågar ta en ordentlig sakdiskussion. Man hittar på en hårdragen, formell motivering för att över huvud taget inte ingå i någon sakbehandling av motionen. Jag vill skarpt protestera mot det beteendet. Om man fortsätter på det viset betyder det att varje gång ett oppositionsparti — och det gäller även det socialdemokratiska partiet — får en motion avslagen ett visst år, så används det som motivering för att vägra sakbehandla helt andra motioner från samma parti nästa år. Man börjar nu bli van vid regeringspartiernas metodik. Inte minst när det gäller behandlingen av tekoindustrins problem finns det anledning till anmärkningar. Dels verkställer inte regeringen av riksdagen tidigare fattade beslut i vad gäller tekopolitiken, dels tillämpar man den helt nya metoden att underlåta att sakbehandla en omfattande och seriös motion. Skälet till det senare förfarandet är alltså att man har avstyrkt helt andra motioner under tidigare år. Det är en orimlig metodik. Jag tycker också att socialdemokraterna i näringsutskottet skall ha detta klart för sig. Metoden är inte i överensstämmelse med normal parlamentarisk utskottspraxis. I nästa omgång kommer detta att också drabba den socialdemokratiska oppositionen.

Herr talman! Jag kan instämma i vad Lilly Hansson sade i sin historik om tekoindustrin. Hon nämnde bl.a. att vi under ett stort antal år har diskuterat frågor kring tekoindustrin i kammaren och att det av flera skäl har varit angeläget att komma tillbaka till den. För ungefär ett år sedan togs ett väsentligt steg när det gällde att stödja tekoindustrin i och med att folkpartiregeringen lade fram en treårsplan för densamma. Låt vara att planen på vissa punkter förändrades. Det begärdes att nya utredningar skulle tillsättas av tekodelegationen och berörda myndigheter. Dessa utredningar är också på gäng. Det finns få branscher i Sverige som så har analyserats och utretts som just tekobranschen. En rad utredningar och översyner har gjorts. Alla problem som industrin har drabbats av har gjort att staten under 1970-talet på olika sätt har gått in med stöd. Dessa har i första hand varit av arbetsmarknadsoch industripolitisk natur. Allteftersom produktionen inom branschen har gått ned, har de försörjningspolitiska aspekterna alltmer kommit i förgrunden. Den rad av åtgärder som beslöts i fjol, de industripolitiska åtgärderna, de regionala arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna och de försörjningsberedskapspolitiska åtgärderna, ligger självfallet fortfarande fast. Statsmakterna ställer upp med väsentliga summor till tekoindustrin. De industripolitiska åtgärderna ligger på 102 milj.kr., de arbetsmarknadspolitiska på 338 milj.kr. och de försörjningsberedskapspolitiska på 77 milj.kr. Sammanlagt uppgår dessa poster till 517 milj.kr. Dessa uppgifter har riksdagens upplysningstjänst tagit fram åt mig. Riksdagen har beslutat att målet för tekopolitiken skall vara en i allt väsentligt bibehållen produktionsvolym. Nu har produktionen faktiskt ökat en del under detta år. Vi vet också att man inom vissa områden har haft brist på folk, medan man inom andra områden som Lilly Hansson angivit har problem med att sysselsätta folk. Det har varit betydande svårigheter att komma till rätta med detta. Lilly Hansson och jag hade en diskussion om Eiser, framför allt när det gällde norra delen av landet. Det visade sig då att Eiser på olika sätt har försökt skapa ny sysselsättning för dem som har blivit friställda. Jag tog upp problemet med lokaliseringen av Lotto i Skellefteå, där man inte hade lyckats så som vi trodde att skapa nya arbeten åt sömmerskor. Jag redovisade då att bara någon eller några av de gamla sömmerskorna hade börjat på Tipstjänst. Jag beklagar detta. Jag känner inte till orsaken. Det var ju ett väsentligt tillskott på sysselsättningssidan. Nåväl, då kan man fråga sig — och även Lilly Hansson ställde sig litet undrande: Vad gör regeringen i detta avseende? Regeringen har överlämnat ett uppdrag åt tekodelegationen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, AMS och statens industriverk att sköta den långsiktiga planeringen av tekoinsatserna. Tekodelegationen har det övergripande ansvaret. Man beräknar att man under september månad skall kunna lägga fram förslag. Jag tycker att dessa organ rimligtvis borde få ett år på sig för att avsluta utredningsuppdraget och lägga fram ett förslag. Inom utskottsmajoriteten har man ansett att det är rimligt att man, som delegationen har sagt, får tid på sig fram till den 1 september 1980 för att redovisa sina rapporter om utredningsarbetet. Jag skall efter detta, herr talman, gå direkt över till reservationerna. De reservationer som är fogade till utskottets betänkande är i stort sett desamma som förekom vid fjolårets behandling. Det gäller framför allt reservationen 1. I sin partimotion begär socialdemokraterna en särskild plan och att produktionsvolym och sysselsättning skall anges i mera fasta ramar. I samarbete med SIND och AMS kommer delegationen att lägga fram ett förslag som kommer att klargöra detta. Reservationen 2 gäller stödformernas konstruktion. Lilly Hansson säger att äldrestödet är väldigt viktigt. Det vet vi alla. Det har varit en av förutsättningarna för att man har kunnat behålla personal i den omfattning som har skett. Stödet är 25 kr. i timmen och får utgöra högst 15 20 av den totala lönesumman. Dessa frågor är under övervägande i regeringskansliet. Resultatet av detta arbete skall beaktas i den kommande budgetpropositionen för 1981/82. Allt detta tar givetvis tid. Frågan om ursprungsmärkning av kläder tas upp i reservation 3. Lilly Hansson menar att det redan nu finns tillräckligt faktaunderlag att lägga till grund för ett lagförslag från regeringen, men innan man kan ta ställning till hur bestämmelser om ursprungsmärkning skall utformas måste en rad problem utredas. Här kan nämnas de principiella problemen, exempelvis de handelspolitiska konsekvenserna av en märkning. Jag vill tillägga i sammanhanget att tidigare har kommerskollegium på olika sätt försökt att påverka andra länder att ta bort ursprungsmärkningen. Framför allt med finnarna har vi haft samtal om detta. Det gick faktiskt åtskilliga år utan att vi lyckades komma någon vart med det. Det är ett av problemen, och sedan kan man fråga sig hur beteckningarna skall placeras. Jag har själv en kostym som var märkt ”Made in Hong Kong” på rockhängaren. Det är naturligtvis ett sätt att anbringa en sådan märkning. Om man nu har en väldig övertro på att en ursprungsmärkning betyder så mycket vid köpvalet — detta har jag sagt tidigare — vore det enklare att sätta en svensk flagga på de svenska plaggen. Enligt reservanterna skulle folk då omedelbart köpa de svenska plaggen, och det hade ingen som helst betydelse om de inte passade lika bra i fråga om pris och kvalitet som de importerade. Som läget har blivit nu när det gäller importen av tekovaror är det väl helt naturligt att man på olika sätt måste se över vad man kan göra. I tekopropositionen 1978/79:145 behandlades frågan om en övergång till globalkontingenter, och då var samtliga instanser ense om att EG och EFTA skulle undantas från restriktioner, oavsett system. Endast en mycket liten del av importen skulle täckas in genom globalkontingenter. En övergång skulle dessutom innebära en rad nackdelar, vilket också redovisades i samma proposition, s. 40. Någon anledfing att i dag ändra på dessa bedömningar finns inte. Ett system med globalkontingenter skulle drabba svenska företag mycket olika och vara mycket svårt att få att fungera rättvist. Dessa synpunkter framfördes också i samband med riksdagsbehandlingen i en reservation som återfinns på s. 45 i näringsutskottets betänkande 1978/79:48. Systemet skulle även vara angripbart ur internationell synvinkel. Det visar att det är sannerligen inte så där alldeles lätt att uppnå syftet med globalkontingenter. Det är inte alls kartlagt att det skulle vara till någon avgörande fördel för Sverige som har sitt licenssystem. Reservation 5 gäller problemen med övervakningslicenser. Den frågan var uppe även förra året och riksdagen avslog den reservation av samma innebörd som då avgavs från socialdemokratiskt håll. I reservation nr 6 tar man upp prissättningen i detaljhandeln. Frågan om kronpåslag eller procentpåslag har vi diskuterat mycket i utskottet, och det är alldeles riktigt vad Lilly Hansson har redovisat. Statens prisoch kartellnämnd har sett över dessa frågor, och vi har från utskottets sida uttalat oss positivt för ett kronpåslag. Men det har visat sig vara svårt att genomföra denna prissättningsmetod. Det finns ju många olika prissättningssystem inom detaljhandeln. Det kan röra sig om upp till åtta prissättningssystem inom samma butik. Detta redovisades för oss i utskottet och påverkade naturligtvis utskottet, som inte har velat uttala sig för ett kronpåslag. Detaljhandeln har ju inte använt ett kronpåslag utan ett procentpåslag. Det är fortfarande ett problem för branschen att tillgodose den önskan som finns att få till stånd ett rimligt prissättningssystem. Inom detaljhandeln vill man ju — det redovisades också i utskottet — ha en rimlig chans att kunna sälja sina varor till lägsta priser för att kunna möta konkurrens från andra företag. Därför har man använt denna differentierade prissättningsmetod, även om man i huvudsak har använt sig av kronpåslag. Jag hade för avsikt att ingående bemöta Jörn Svenssons anförande på den punkt som rörde vpk:s motion 396, men jag ser att han nu har lämnat kammaren, varför jag avstår från det. Jag vill bara framhålla att utskottet — som Jörn Svensson sade — vid behandlingen av motionen konstaterade att den i stort sammanföll med fjolårets vpk-motion. Därför har inte utskottet ägnat den alltför stort utrymme i betänkandet. Det är klart att det finns en hel del punkter i vpk:s motion som är värda att ta upp och diskutera. Men det finns också en hel del punkter som inte ger en alldeles riktig bild av den verklighet som svensk tekoindustri har att leva i. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Sven Andersson tog upp det väsentliga stöd som tekoindustrin ändå får, och han fick det till totalt 517 milj.kr. Det stöd och de subventioner som ges till tekoindustrin utgör ändå ett billigt stöd. Per anställd rör det sig inte om speciellt många kronor. Jag vill verkligen fråga vilken bransch som kan ta upp en konkurrens med tekoindustrin om lägsta samhällsstöd för varje exportkrona som branschen åstadkommer. Sven Andersson sade att de uppdrag som tekodelegationen har gäller den långsiktiga planeringen, och det har vi ingenting emot. Det vi har tagit upp är vad som måste ske på kort sikt, under tiden som delegationen arbetar. Jag tror dessutom att tekodelegationen inte hinner bli klar med sitt arbete till september. Jag har fått reda på att det kanske inte blir så lätt för delegationen att hinna det. Under den tid då vi väntar på utredningar måste någonting göras, för att inte importvolymen skall öka ännu mer. Bara på ett år har konsumtionsvolymen sjunkit från 30 till 20 26. Hur kommer det att se ut, om ingenting görs i avvaktan på dessa utredningar? Importandelen i konsumtionsvolymen låg för ett år sedan på 70 20. Den är nu uppe i ca 80 90. Utskottsmajoriteten måste ta med i beräkningen vad det kostar att starta en helt ny produktion. Med hänsyn till hur importvolymen har ökat under de senaste åren, och framför allt under det senaste året, kan vi inte bara sitta här och vänta på utredningar — vi vet ju inte när de blir klara. Var och en måste förstå att mycket av kunnandet kommer att försvinna med denna utveckling. Den tekniska utvecklingen går vårt land förbi. Vi måste också ta i beaktande vad det skulle kosta att starta en helt ny produktion. Jag anser att det när det gäller att förhindra fortsatt tillbakagång är viktigast med åtgärder på det handelspolitiska området — naturligtvis då tillsammans med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Frågan om ursprungsmärkningen har tagits upp väldigt många gånger. I och för sig kan det vara ett bra förslag att svenska kläder skall märkas med svenska flaggan. Men det är inte det som saken gäller, utan det är snarare fråga om att vi inte via tredje land skall få in tekoprodukter. Därför är det bra med ursprungsmärkningen. Globalkontingenter sägs drabba svenska företag hårt. Men hur kan man veta det när man inte har utrett konsekvenserna i detta avseende? Det är viktigt att en utredning tillsätts — det är vad vi har begärt.
Herr talman! Det är riktigt att stödet i och för sig är billigt räknat per person som arbetar inom teko. F.n. jobbar ca 38 000 personer inom tekoindustrin, och det är naturligtvis ett väsentligt stöd som dessa får. Som jag tidigare sade är äldrestödet helt avgörande för möjligheterna att behålla anställda som är över 50 år. Visst har importen påverkat den inhemska produktionen på olika sätt och framför allt på konfektionssidan. Utvecklingen från 1976 till 1979 visar hur procentsatserna ligger. Som Lilly Hansson mycket riktigt sade importerar vi närmare 80 Zo av våra textilvaror. Kläder utgör 22 26, garn och vävnader 23 9. Vi har naturligtvis vissa möjligheter att från riksdagen åtminstone verbalt tala om hur det skall vara, men sedan är det ju litet annorlunda i verkligheten. I går kväll roade jag mig med att — och det har jag gjort flera gånger tidigare — att studera omgivningen. När jag och några kamrater åkte hem från riksdagen natt tittade vi litet på hur folk som skulle åka med tunnelbanan var klädda. Ungefär 80 96 hade jeans och tröja. Det är klart att det är ett problem för svensk konfektion när de flesta använder jeans och tröja. Dessa plagg har ju blivit modeplaggen framför alla andra. Men sen hjälper det ju inte att Oscar Jacobson eller Widengrens i Vingåker gör bra kläder. Jag har en Vingåkerskostym på mig, som Widengrens har sytt mycket bra. Men det hjälper ju inte Widengrens särskilt mycket, när folk till 80 26 går klädda i jeans — ett förhållande som till stor del inte kan styras av politikernas syn på det hela. Försök att få en ung grabb i dag att sätta på sig ett par byxor som inte är av visst mode! Det går nästan inte att komma med inhemsk konfektion, utan det skall vara amerikanska jeans osv. Jag skall sedan gå över till den exportfrämjande delen, som Lilly Hansson tog upp. Här utgår 24 milj.kr. per år. Sveriges exportråd bör självfallet ta hand om den här stödadministrationen. SIND skall, som jag ser det, inte sköta det här. Nu arbetar man på detta, och riksdagens begäran om utredning av möjligheterna att bygga ut Sveriges exportråds exportfrämjandestöd när det gäller införselaktiviteter bör stödjas.
Herr talman! Vad jag kan se är det exportvolymen som är allvarligast i sammanhanget. Visserligen ökade den svenska produktionen under 1979 med 1 96 på konfektionssidan, men tillförseln till marknaden ökade mycket mer, nämligen med 11 26. Importen tog således så gott som hela konsumtionsökningen. Importen ökade med hela 18 96 i volym och med 25 9; i pris på konfektionssidan. Den största ökningen gäller importen från Finland. Denna ökade med ca 25 70. Importen från Hongkong ökade med 31 96. Ökningen blev så stor trots att vi har begränsningsavtal. Importen från Portugal ökade med hela 50 9. I och för sig upphörde sysselsättningen på tekoområdet i Sverige att minska ungefär vid semesterperioden 1979, men sedan dess har den ju minskat med ett par hundra. Och ännu fler blir det när man nu lägger ner enheter inom tekoproduktionen i Norrland. Det finns väldigt mycket orosmoln. Därför kan man fråga sig: Vad händer vid en vikande efterfrågan? Lägger man då ner i Sverige och behåller importen? Det är sådana frågor som vi måste ställa oss, och det är de problemen som vi måste ta itu med på kort sikt — medan vi väntar på den utredning och den långsiktiga plan som vi förhoppningsvis någon gång skall få se i riksdagen och sedan kunna låta tekoindustrin arbeta efter. Sven Andersson frågar: Hur skall vi få ungdomarna att gå i annat än jeans och tröjor? Men de kläderna går väl att tillverka i Sverige? Vi måste styra stödet till tekoindustrin så att svensk tillverkning prioriteras. Vi har olika stödformer som vi har begärt skall ses över, där bl.a. äldrestödet ingår. Det är de här frågorna som det nu på kort sikt är så väsentligt att regeringen tar itu med så att inte kon hinner dö medan gräset gror.
Herr talman! Det är väldigt svårt att lagstifta om hur folk skall vara klädda. Vi hade en klädesförordning under 1700-talet, och då visade det sig att människor började smuggla in oerhört mycket kläder. Och nu kan vi konstatera att 2 miljoner svenskar reser utanför Norden. De skulle alltså självfallet köpa kläder på andra ställen. Och vi vet precis hur det var med guldvaror när vi hade en speciell skatt på sådana. Flygbolagen erbjöd guld till reducerade priser så fort man satte sig i en maskin och skulle flyga någonstans. Jag tror inte på de åtgärder som Lilly Hansson har redovisat, dvs. på att man skall styra. Det är väldigt svårt för politiker att göra det på detta område, och jag tror egentligen inte att de har den förmågan. Möjligen skulle man kunna styra genom att hänga med i modeskiftningarna för olika grupperingar i samhället så att de kan få de kläder som de vill ha. Nu finns det faktiskt affärer som för endast svensk konfektion — det finns flera sådana. Man kan alltså välja att gå till affärer som speciellt annonserar om att de för endast svenska kläder. För att återgå till importen från Portugal: det är svårt att bedöma siffran 50 20. Det har ju skett en omvälvning där. Importen därifrån har gått ner, och procentsiffrorna är beroende av den nivå man utgår ifrån när man sedan räknar uppgången.

Herr talman! Det behövs bara några få kommentarer utöver de argument som Sven Andersson framfört. Jag vill först understryka att den nedgång som vi haft för svensk textilindustri är en nedgång som ägt rum under en lång följd av år, också under år då socialdemokratin haft regeringsmakten. Denna nedgång accelererade under åren 1975-1977, i hög grad beroende på de mycket kraftiga kostnadsstegringar som då inträffade och som den här branschen, som är mycket löneintensiv, är mycket känslig för. Det är dock så att denna nedgång bromsades under 1979. När Lilly Hansson säger att produktionsvolymen på ett år sjunkit från 30 till 20 20 är det en grundläggande missuppfattning. Produktionsvolymen har i själva verket under detta år i stället ökat — om än i blygsam omfattning. Det har blivit en uppbromsning i nedgången och en viss ansats till förbättring, beroende på olika handelspolitiska ingrepp som har gjorts under de senaste åren och beroende på de omfattande insatser, som Sven Andersson har berört, av arbetsmarknadspolitisk karaktär och insatser från överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Men framför allt är det en fråga om att de växelkursändringar som gjordes under 1978 och löneskattesänkningar har förbättrat konkurrenskraften i denna näring. Detta har kunnat innebära att vi har fått en uppgång i exporten, så att textilindustrin f. n. är en ganska stor exportör. Man har all anledning att vid ett sådant här tillfälle uttala sin respekt för dem som är verksamma i denna näring, för att de under de svåra konkurrensförhållanden som råder trots allt har lyckats att ganska snabbt utnyttja en situation med bättre konkurrenskraft för att vända en långvarig nedgångsperiod till ett läge som — även om det inte ser bra ut — nu ser klart bättre ut än det gjort under en lång period dessförinnan. Vi talar så ofta — även i dag — om att 30 96 av tillförseln på den svenska marknaden skall vara av svensk tillverkning, enligt riksdagens beslut. Låt mig då konstatera att det beslutet, som riksdagen fattade för ett år sedan, har något oklara konturer. Om man menar att den svenska produktionen skall uppgå till 30 96 av förbrukningen i Sverige, skall man vara medveten om att denna andel var klart lägre redan när riksdagen fattade beslutet. Däremot vill vi också sätta ett visst värde på den produktion som sker inom landet och som leder till export. Det finns när allt kommer omkring ingen anledning att räkna bort de människor som i konfektionsoch textilindustrin är engagerade i produktion som leder till avsalu utanför landet. Räknar vi in den produktionen får vi fram ätt den andel som utgör svensk tillverkning av den förbrukning som sker i Sverige f. n. är uppemot 40 96, och kanske mer — det är inte helt självklart hur man skall räkna. Det är den siffran som jag tycker är den intressanta när vi skall försöka beräkna omfattningen av textilindustrin. Jag ser alltså ingen anledning att räkna bort dem som är engagerade i exportindustrin. Nu är läget inom textilindustrin sårbart. Lika väl som man genom de ekonomisk-politiska åtgärder som den tidigare trepartiregeringen vidtog kunde förbättra sitt läge, så är man nu sårbar för åtgärder som på nytt skulle kunna försämra konkurrensläget. Utöver vad som sagts i meningsutbytet här tidigare, så finns det en synpunkt som jag vill framföra. Det förhållandet att vi nu ser ut att få kostnadsstegringar, som sannolikt blir högre än i våra främsta konkurrentländer på detta område, är utomordentligt allvarligt. Det är ett stort problem. Det vore utomordentligt bekymmersamt om vi av sådana skäl, herr talman, på nytt skulle råka in i de besvärligheter som vi haft möjlighet att studera i sådan smärtsam relief under 1970-talet. Då kan man göra gällande — och det görs i den socialdemokratiska motionen — att man nu skall vidta den ena och den andra åtgärden. Men dessa åtgärder som föreslås kan möjligen uppfylla kravet, att när man räknar upp dem från talarstolen, skall lyssnarna tro att det verkligen är fråga om handlingskraft och någonting som skulle kunna påverka utvecklingen. Men tyvärr är det inte så. Om det vore så, herr talman, skulle regeringen inte vara ointresserad av att omedelbart vidta sådana åtgärder. När det gäller resonemanget om en globalkontingent är det så att 5,4 90 av vår totala textilimport kommer från lågprisländer, som ligger utanför våra nuvarande handelspolitiska regleringar. Jag vill säga detta bara för att ange storleksordningen. Man skall inte tro att denna globalkontingent skulle innebära att dessa 5,4 70 skulle försvinna. Det skulle de ingalunda göra, och det beror bl.a. på att vi när vi utformar vår handelspolitik måste ta en smula hänsyn till vad andra länder anser om denna, för vi kan ju annars lätt utsättas för motåtgärder. Vi måste alltid ta hänsyn till konsekvenserna av vår handelspolitik, inte minst för att det inte skall uppstå obehagligheter för textilindustrin, som ju faktiskt står för en ganska stor del av vår export. 9096 av vår textilexport går till länder inom EG och EFTA, och det skall vi komma ihåg när vi diskuterar åtgärder mot de länderna. Handelspolitiska insatser skulle alltså inte leda till de omsvängningar som vi i och för sig skulle önska, utan de skulle i själva verket leda till att vi finge en omfattande arbetslöshet på grund av att vi skulle bli utsatta för motåtgärder som skulle drabba andra näringar som är av stor betydelse för Sverige. Även om vi nu talar om textilindustrin, så är alla i denna kammare medvetna om att det finns ett antal industrigrenar som också har problem. Herr talman! När det sedan gäller arbetsmarknadspolitiska och andra stödåtgärder måste vi ta hänsyn till budgetläget. De resurser som krävs för att gå in med ett stöd måste vi ta någonstans ifrån — Gud Fader skänker ju inte dessa pengar. Man måste också kunna redovisa för riksdagen varifrån pengarna skall tas. Uppenbarligen är man inte beredd att ta dem från varvsindustrin. Varifrån skall man ta dem? Detta är ett problem, men även om riksdagen skulle kunna hantera det problemet finns det en annan sida av saken som vi inte får glömma bort. Det är att stödåtgärder och subventioner av andra länder uppfattas som ett snedvridande av konkurrensförhållandena. Låt oss ta ett land som Norge! Norge är en stor importör av svenska textilvaror. Man har där omfattande problem inom den egna textilindustrin. Jag vet inte vad Lilly Hansson skulle säga om hon kom till Oslo och talade på ett socialdemokratiskt möte och hon där fick höra att Sverige genom sina subventioner exporterar arbetslöshet till den norska textilindustrin. Vad svarar man på sådant? Det finns inga enkla svar, och därför finns det en gräns för vad vi kan göra på detta område utan att försätta oss i en situation där andra länder vidtar kraftiga motåtgärder mot Sverige. Så till frågan om prispolitiken. Om det vore så enkelt att man kunde reglera vilka pålägg som skulle gälla! Om jag kunde skriva en lag som förbättrade marknaden för svenska varor, så skulle jag göra det. Men om Lilly Hansson vore handelsminister och skulle skriva en sådan lag, så skulle säkert också hon komma att tänka: Om jag nu föreskriver att pålägget på en svensktillverkad kostym inte får sättas högre än 50 26, då kanske affären på Storgatan slutar att föra den kostymen. Man kanske finner att den inte är någon lönande produkt, så man bryr sig inte om att föra den längre. Jagtror att Lilly Hansson snart skulle upptäcka hur omöjligt resonemanget blir, om man tänker sig att lagstifta om att affärerna skulle vara tvungna att t.ex. föra ett visst antal svensktillverkade kostymer. KF för ju också textilvaror. Jag har i resonemangen med KF inte funnit att man där tror att det vore möjligt att införa någon annan prispolitik än den som gäller för andra. Och ett företag kan ju inte ha tokiga påläggssprinciper, för skulle ett konkurrerande företag som tillämpade riktiga påläggsprinciper kunna sälja samma varor billigare, så skulle ju det företaget få en förfärlig expansion i sin försäljning. Vi måste alltså vara medvetna om att det finns problem även på den här punkten, och det gäller också om vi räknar bort — vilket jag hoppas att Lilly Hansson inte vill göra — hänsynen till låginkomsttagarna. Den prispolitik som socialdemokraterna slåss för innebär ju att man skall skära ner påläggen på de verkligt dyra varorna, och för att inte textilföretagen skall gå omkull skall man alltså öka påläggen på andra varor. Vi skulle alltså få en sorts reglering som medför att låginkomsttagarna fick problem, om vi förutsätter att det är framför allt de som köper de textilvaror som inet är allra dyrast. 5 Låt mig i det sammanhanget säga att låginkomsttagarna f. n. inte är särskilt gynnade av de allvarliga handelspolitiska restriktioner vi har när det gäller lågprisimport. Det är ju framför allt låginkomsttagarna som drabbas av att det blir minskad försörjning av textilvaror till ett lägre pris. Herr talman! De synpunkter jag nu redovisat hänger samman med de problem som finns i den faktiska verkligheten. Även om vi skulle vilja åstadkomma både det ena och det andra finns det hinder för detta, vilket alltså är den faktiska verkligheten. Det är därför som det är nödvändigt att ha ett i grunden bra kostnadsoch konkurrensläge, för annars kan vi inte klara svensk textilindustri.